Herr talman! Jag ber att till jordbruksministern få framföra ett tack för svaret som kom snabbt. Det kännetecknas av den knapphet och den skärpa i formuleringen som är betecknande för jordbruksministern, men det ger oss ändå anledning att här ta upp en diskussion om dessa frågeställningar, ty jag tycker de är intressanta även om de i viss mån kan betraktas som loka la. Å andra sidan är det väl så att det som gäller för Kopparbergs län också är tillämpligt på en hel del andra håll i landet, där vi har ganska besvärliga ägoförhållanden. I proposition 167 till årets riksdag, som just nu ligger under behandling, belyses på ett utmärkt sätt just de speciellt besvärliga ägoförhållandena i Kopparbergs län, och det förslag till ändring av lagstiftningen som här framläggs är naturligtvis en förbättring men löser ingalunda alla de besvärliga problem som finns på detta område. Jag har ibland en känsla av att man vill betrakta dem som så specifika och så besvärliga att man egentligen inte kan ta i dem, utan att det är bäst att låta det hela rulla i väg till rena kaoset. Men så får det naturligtvis inte vara, utan det gäller ju att på något sätt finna lösningar. Den nuvarande lagstiftningen, som tar sig uttryck i lagaskiftesverksamhet, har gällt sedan 1930 talet. Vi behöver bara studera utvecklingen här. Det är ingen tvekan om att lagen är ett instrument som i och för sig är värdefullt, men lagen löser icke några egentliga strukturproblem sett ur dagens krav. Hela denna verksamhet tar kolossalt lång tid. Det finns skiften som nu håller på att slutföras efter att ha pågått i 25 års tid. Många av de nuvarande skiftena pågår sedan mitten av 1930 talet, men några har satts i gång under 1940-talet. Följden av denna långsamma tågordning är att de fastigheter som går ut ur lagaskiftesverksamheten fortfarande är mycket otidsenliga. De är för små och passar i de allra flesta fall inte in i den moderna synen på hur ett jordoch skogsbruk skall se ut. Här kan man verkligen säga att lagstiftningen inte hunnit med i utvecklingen. Vi väntar på en ny fastighetsbildningslag, och det kan hända att man med hjälp av den skall kunna åstadkomma någonting mera rationellt och vettigt, men denna lag kommer, efter vad jag har hört, att kunna börja tillämpas först någon gång 1971 eller 1972. Lagförslaget behandlas nu i lagrådet. Utvecklingen har gått förbi lagstiftningen, och någonting måste göras för att ta vara på de möjligheter som står till buds att förbättra förhållandena. Vi har det instrument som heter äganderättsutredning, en kartläggning över fastighetsförhållandena, som gör det möjligt att få lagfart på fastigheterna och därefter påbörja en omarrondering och ett ägoutbyte. I Nås kommun t.ex. satte man 1961 i gång med ett försök till omarrondering. Det kunde emellertid inte genomföras utan en föregående äganderättsutredning, men när man väl fått den utförd kunde man rulla upp hela problematiken. I dag är faktiskt nästan hela den kommunen föremål för en omskiftning, vilket betyder att det skapas vettigare fastighetsbildningar. Man har kunnat bygga ut skogsbilvägnätet, och möjligheter har skapats för en modern tillämpning av rationaliseringsverksamheten. Jag tycker att detta är oerhört löftesrikt. Förhållandena i den här kommunen hör naturligtvis inte till de svåraste, men ägarna till fastigheterna hade en optimistisk inställning. De ville vara med och hjälpa till, och de krånglade inte till saken på något sätt utan bidrog på bästa sätt till att fullfölja det man föresatt sig. En annan viktig sak i sammanhanget är att lantbruksnämnden i god tid kunde med hjälp av jordfondens pengar skapa en markreserv. Med de erfarenheter som nu finns säger lantbruksnämnden på det sättet att den icke kan göra någonting i fråga om skiftesverksamheten i denna del av Dalarna, om den inte har en rätt stor markreserv. Det rycks och slits i alla jordbitar, och det finns många som vill bli ägare till små fastigheter. Det är svårt att stoppa en utveckling i den riktningen, om den inte möts av en konsekvent inställning. Det fordras att Kungl. Maj:t i varje ärende som .kommer till prövning hjälper myndigheterna i länet att skapa en markreserv. Skulle Kungl. Maj:t ge till stånd till markförvärv i ett ärende som kommer upp till avgörande inom de närmaste dagarna, blir det ytterst svårt för den. framtida rationaliseringsverksamheten. Det kan naturligtvis sägas att så mycket pengar inte bör bindas av jordfondens medel, men dessa kostnader måste vägas mot kostnaderna för all annan verksamhet på detta område. Lagaskiftesverksamheten, som helt skall bekostas av statliga medel, är en dyr historia. Kostnaderna för det mera rationella förfarandet är egentligen bara »småpotatis» mot vad lagaskiftesverksamheten kostar.

Jag gjorde nyligen en resa i en kommun som heter Siljansnäs och som kanske är en av de ur turistsynpunkt intressantaste bygderna i länet. Där påbörjades ett laga skifte 1939. Jordbrukarna var på den tiden optimister i fråga om möjligheterna att skapa hyggliga fastighetsbildningar. Sedan dess har det uppstått massor av hinder, som gjort att verksamheten inte kunnat slutföras. Betydande dräneringar har utförts med hjälp av statliga medel, och nu kan man se hur buskarna håller på att växa upp kring täckdikningsbrunnarna. Det får inte gå så långt att området växer igen, ty det är så intressant ur landskapsoch naturvårdssynpunkt att det måste räddas. Jag tror inte man kan göra det med mindre man får en vettig fastighetsbildning och därmed också en hygglig struktur på jordbruket.. Men böndernas optimism härvidlag har förbytts i pessimism, och detta kommer till uttryck i att det i dag prak tiskt taget inte finns en enda jordbrukare under 67 års ålder i denna socken. Jag tror att många av dessa problem kommer att bli lika svårlösta inom andra områden om det inte sker någonting ganska radikalt och ganska snabbt. Mot bakgrund av de erfarenheter man fått av Nåsfallet kan jag inte underlåta att åberopa vad <distriktslantmätare Sven Lindskog, som handhaft denna verksamhet, har anfört i en artikel i Svensk Lantmäteritidskrift. Han framför några synpunkter som jag tycker är värdefulla i detta sammanhang, bl.a. att man från början måste göra en äganderättsutredning, om verksamheten skall lyckas; att man bland jordbruksägarna har en optimistisk syn på frågan; att det finns en tillräckligt stor markreserv samlad inom lantbruksnämnden samt att man kan etablera ett intimt samarbete mellan lantmäteri, lantbruksnämnd och - skogsvårdsstyrelse. Jag vill gärna understryka detta. Jag tror det är de vägar man måste gå. I fråga om kostnaderna skulle jag vilja säga att i och med att lantmäteriet har skärpt bestämmelserna om kostnadstäckning kan det hända att en del jordbruksägare blir avskräckta från att delta i skiftesverksamheten när de får höra hur höga kostnader man får ikläda sig. Det kan ju sägas att det är ganska löjligt att man skall hesitera för en kostnad på mellan 10 och 20 kronor per hektar för att få reda på vad man äger för mark och få lagfart på den. Detta skulle man kunna rikta ett våldsamt angrepp mot, men man måste ju också beakta att stärbhus äger rätt mycket mark här uppe och vidare att här råder speciella ägoförhållanden. Inte minst för att skapa förutsättningar för en vettig byggnadsplanering och få möjligheter att skapa ordentliga förhållanden för den framtida landskapsvården men också för att över huvud taget få ett ordnat näringsliv på jordbrukssidan i dessa trakter är det ett samhällsintresse att staten bidrar med större del av kostnaderna än som nu med 50 procent. Man kanske inte behöver tillgripa generella subventioner utan man kan som jag ser det mycket väl såsom en förutsättning för att staten skall betala större delen av kostnaderna kräva att ägoutredningen leder till ägoutbyte, omarrondering och = strukturrationalisering. Då skulle man ha ett instrument som hjälpte fram och påskyndade den senare processen, som ju ändå är målsättningen för det hela. Jag tror det räcker med dessa synpunkter. Jag har velat framföra dem just därför att jag tror att de är av utomordentlig betydelse för Kopparbergs län men också därför att det finns många andra delar av vårt land som har liknande förhållanden. Därför är det riktigt att det allmänna tar på sig en större kostnad och att man samtidigt gör det möjligt för lantbruksnämnden att samla en markreserv för att göra den insats som behövs i detta sammanhang.

Herr talman! Eftersom jag i min dagliga gärning sysslar rätt mycket med lantmäteri, skulle jag vilja se litet mera principiellt på denna fråga. Beträffande äganderättsutredningarna i Dalarna så råder ju speciella förhållanden där. Dalmasarna har inte alltid följt den lagstiftning som varit gällande genom tiderna. I början på 1830-talet gjordes storskiftena på statens bekostnad för att ordna upp olidliga förhållanden. Vi har sedan haft provskiften och speciella skiften på liknande villkor. Den fråga jag skulle vilja ta upp är följande. Lantmäteriet har ju fått order att gå in för full kostnadstäckning. I stor utsträckning lämnas emellertid subventioner på vissa förrättningar. Många av de jordar det ofta rör sig om har varken gränsförhållandena eller äganderättsförhållandena fullt klarlag da. De har därtill liksom stått stilla i prisutvecklingen. Många jordar har kanske rent av mindre värde nu. Jag vet från mina hemtrakter i Västergötland att det finns en mängd mosslotter, för vilka ingen någonsin skulle vilja betala vad det kostar att ens gränsbestämma dem. Lantmäteritaxans väldigt starka stegring har gjort att förrättningar för att klara upp dessa fastighetsförhållanden är orealistiska. även om subventionen är 50 procent, som när det gäller dessa äganderättsutredningar, eller 60 procent på förrättningar enligt jorddelningslagen, blir det i alla fall för dyrt — enligt taxan kostar en lantmätartimme 78 kronor, och nu kommer taxan att nästa år höjas med ytterligare en tia. Jag har propagerat för någonting som kallas fastighetsvård — att rensa upp gränserna, lägga ihop fastigheter etc. — men det går inte att genomföra dessa eftersom kostnaderna blir för höga. Jag skulle i det fallet vilja instämma med herr Isacson — jag tror faktiskt att staten får ta en större del av kostnaderna om vi inte genom underlåtenhet skall tvinga fram och så småningom få olidliga förhållanden. Herr Isacson nämnde den nya fastighetsbildningslagen. Jag har frågat justitieminister Kling och fått beskedet att det förslaget 1968 skulle remitteras till lagrådet och att man så småningom skulle få fram det. Naturligtvis innebär förslaget en lättnad i den mån det går att göra enklare förrättningar, men jag tror att detta ändå inte räcker till. Vi har haft en del fall i de trakter omkring Göteborg där jag arbetar — man har t.ex. byggt ett uthus och av olyckshändelse råkat bygga utanför gränsen. Förut har man kanske i ett sådant fall köpt till en liten remsa och lagt ihop.

Därför skulle jag vilja vädja till jordbruksministern att han påverkar sin kollega i justitiedepartementet för att den nya fastighetsbildningslagen skall komma fram så fort som möjligt; den betyder ju åtminstone något. Men det gäller också att titta litet grand på de taxehöjningar som sker inom lantmäteriet — kostnaderna bör vara realistiska i förhållande till de värden som regleras genom förrättningarna. Det får inte bli så att papperskostnaderna väsentligt överstiger markvärdena.
Herr talman! Det är ett känt förhållande att herr Skårman och hans kolleger blir dyra i drift — lantmäteriförrättningar har alltid uppfattats som någonting för allmogen dyrbart! För någon tid sedan tittade jag i lantmäteriets historia och fann, att man nästan från dess början hade diskuterat förhållandet mellan lantmätaren och allmogen. Lantmätarna fick till och med den direkta föreskriften att de skulle gå fram med en mycket varlig hand. Redan under Peder Menlös” tid som inspektor för de sex lantmätarna här i landet skickade man år 1642 ut ett besked att hänsyn skulle tas till allmogen, på det att allmogen icke skulle hava att besvära sig över den skada som sker genom sädens nedtrampande. Man skulle ock på allt annat sätt med största fog, diskretion och saktmod med bönderna umgås, osv. Man träffar som sagt gång efter annan på påståenden att dessa förrättningar är alltför kostsamma för markägarna. Jag vet inte, herr Skårman, hur vi skall komma till rätta med detta problem, ty jag tror att lantmätarkåren, som onekligen tillhör de verkligt välkvalificerade och duktiga i detta land, förmodligen kommer att ställa anspråk på att få en bättre ersättning allteftersom tiden går. Då är frågan: Skall staten gå in och 1 större utsträckning ersätta kostnaderna för dessa förrättningar? Det kan väl sägas att man gör undantag även med de principer för taxa som jag här redogjort för. På många områden vill vi att det allmänna helst skall betala full täckning för de tjänster som staten tillhandahåller, och i flertalet fall är det fråga om en betydligt högre kostnadstäckning än i detta fall. Vi får inte glömma bort att fastighetsägarna genom <äganderättsutredningarna får sina fastighetsförhållanden defintivt utklarade. Detta är av stort värde för dem. De får då möjlighet att få inteckningar och att sälja fastigheten. Som herr Skårman också antydde kan man väl säga att det egentligen inte är samhällets fel utan i synnerhet dalafolkets. Det är ju så, herr Isacson, att det i synnerhet är i Dalarna, i Kopparbergs län, som detta gäller, även om vi också har några andra områden i samma situation här i landet. Vederbörande har själva velat ordna äganderättsförhållandena och har hållit samhället utanför. Det är därför det blivit så oerhört komplicerat, när man nu skall ta itu med saken. Jag tyckte inte att det var alldeles rättvist av herr Isacson att säga att det förefaller som om man inte tagit tillbörlig hänsyn till dessa frågor. Jag tycker att detta uttalande är överraskande, ty vi har i ett par omgångar under de senaste åren tagit ställning just till möjligheterna för en äganderättsutredning, och vi vet ju — där kan jag gärna ansluta mig till vad herr Isacson sade — att det kostar samhället mycket stora pengar att driva denna verksamhet. Vi har fått goda resultat av den sedan vi förenklade förutsättningarna för äganderättsutredningen. Det har betytt mycket, och herr Isacson kom även själv i sitt anförande in på att goda resultat uppnåtts. Det är klart, herr Isacson, att det skulle vara önskvärt att lantbruksnämnderna kunde lägga upp en betryggande markreserv både i Kopparberg och på annat håll. Men vi har dock i avvaktan på ställningstagande när det gäller den framtida skogspolitiken menat att lantbruksnämnderna bör uppträda med viss försiktighet när det gäller att köpa upp skog. Risken är eljest att vi skulle binda mycket pengar i ett innehav av skog hos lantbruksnämnderna i avvaktan på vad som sedan skall komma.

Därför vill jag, herr Isacson, säga att jag inte är lika övertygad som han om att man i varje sådant här fall skall tillråda att lantbruksnämnden träder in som köpare, även om jag medger att det kan vara en fördel att på detta sätt underlätta bildandet av rationella fastigheter i framtiden, så finns det ändå gränser för hur långt man kan binda kapital i denna strävan.

Herr talman! Tack vare mitt inlägg fick vi i alla fall en trevlig historieskrivning. Jordbruksministern anser allting bero på att vi lantmätare är så dyra. Jag vill påpeka att från 1927 och tjugo år framåt i tiden kostade en avstyckning upp till 15 000 kvadratmeter 35 kronor. Det diskuterades väldigt mycket om man skulle få ta något extra, t.ex. när det gjordes en sammanläggning eller vidtogs någon annan sådan åtgärd. Det visade sig att vid gränsbestämning kunde man ta extra betalt efter en taxa som föreskrev 12 kronor per dag. Det ansågs att en arbetsdag skulle omfatta åtta timmar. Det blir en krona och femtio öre i timmen. Nu efter tjugu år av statligt lantmäteri är det meningen att taxan skall höjas från 78 kronor till 88 kronor i timmen. Jag gjorde en gång i tiden en uträkning av hur många procent det innebär, och det var ganska många. Allting kostar pengar, och staten kan ju inte bara lägga ut överallt. I den mån förhållandena beror på lagstiftningen eller på att staten inte har sett om sitt hus bör det väl ändå vara möjligt att med bidrag rätta till förhållandena. Kalla det subvention, ty det låter alltid bra! Jag tycker kanske inte att man skall inrikta sig enbart på taxan utan snarast förenkla fastighetsbildningsförhållandena. Hur skall man kunna klara upp de delade mossar som finns på gränsen mellan Skaraborgs och Älvsborgs län, om man inte får gå till väga på ett mycket enkelt sätt? Förrättningskostnaden blir i alla fall högre än vad marken är värd, och det kan inte vara riktigt. I det långa loppet skulle det nog vara till fördel för statsverket att inte ta ut full kostnadstäckning. I områden där det finns detaljplan tas det därtill inte ut någon delprocent utan fullt 100 procent av kostnaderna. Det är svårt att säga om inte däri också ingår kostnader för en del rent administrativa saker. Det finns därtill administrativa föreskrifter som är onödigt omständliga med hänsyn till markens ringa värde. Jag tror att man måste och kan förbilliga detta och inte bara får skjuta avgörandena på framtiden. För tillfället har lantmäteriet för stor arbetsbalans och hinner inte med uppgiften, men allmänheten har fått klart för sig att allt sådant här kostar mycket pengar, och därför skjuter man det på framtiden. Det betyder inte att uppgifterna är lösta, och vi kommer inte ifrån att de så småningom måste lösas.

Herr talman! Jordbruksministern ansåg att dalmasarna delvis kunde skylla sig själva. De har hållit samhället utanför, sade herr Holmqvist. Det är en hård dom, och den är kanske riktig, men jag tycker inte att den nuvarande generationen skall lida för gamla försyndelser. Dalmasarnas nackstyvhet har vi för resten haft nytta av i andra sammanhang, så det kan kanske förlåtas att de gjort även sådana här saker. Jag skulle vilja ta upp ett problem som jordbruksministern berörde, nämligen frågan om kostnaden för äganderättsutredningen. Jag sade inledningsvis att det kan tänkas att den kostnaden borde den enskilde kunna ta, eftersom han får sina fastighetsförhållanden uppordnade. Han får möjlighet att sälja, att ta inteckningar osv., men stärbhusförhållanden och andra svårigheter gör att det lätt blir stopp för en äganderättsutredning, om det finns en känsla av att kostnaderna blir höga. I vissa områden är en sådan utredning mycket komplicerad och blir mycket dyrbar. Då kan man säga att om sådana särskilda skäl föreligger så bör lantmäteritaxan kunna sättas ned på lantmäteristyrelsens beslut, såsom det står i interpellationssvaret. Jag tror att det skulle kunna bli en sporre om man säger att äganderättsutredning, som följs av ägoutbyte och omarrondering, till största delen bekostas av staten. Här är det nämligen ett samhällsintresse att någonting händer — och händer snabbt — innan vi får ett kaotiskt tillstånd, där det blir allt svårare att över huvud taget få ett grepp över förhållandena. Vi skall nog inte vänta på skogs bruksutredningen i detta sammanhangse Jag kan inte fatta att den skulle kunna klara upp dessa problem. Man måste ju ändå i bakgrunden ha hela äganderättsutredningen. Jag har inga principiella invändningar mot att en fastighet går över från en ägare till en annan och att juridiska personer kommer in i bilden på ett annat sätt än tidigare. Här pågår ett mycket smidigt ägoutbyte mellan juridiska och enskilda personer. Här har under de senaste åren med lantbruksnämndens medverkan genomförts mycket betydande ägoutbyten utan att det förmärks någon aktivitet från centrala statliga institutioner. Dessa ägoutbyten har skett som en enkel åtgärd mellan berörda parter. Men för att man skall kunna få vettiga förhållanden inom den här storskiftesbygden krävs det en viss strategi när fastigheter blir till salu, i synnerhet när det är fråga om nyckelfastigheter. Det finns ju mer eller mindre strategiskt intressanta fastighetsbildningar. Här är det precis på samma sätt som när en general skall planera sin strategi. Han vet att på vissa punkter är det intressant och på andra ointressant att placera styrkor. När man köper jord gäller det att strategiskt välja ut de rätta objekten att placera pengar i. Vem som sedan blir köpare anser jag för min del inte vara det intressanta i detta sammanhang, utan det intressanta är att man får möjligheter att rulla upp problemen så att man kan börja byta. Det kan många gånger ge inte bara dubbel effekt utan både tredubbel och fyrdubbel effekt om man kan få till stånd ett vettigt ägoutbyte. Det är därför jag menar att detta spörsmål är intressant. Det kan binda pengar och det binder pengar, men det är inte meningen att pengarna skall bindas för evärdlig tid, utan det gäller bara att väga dessa kostnader mot de kostnader som vi ådrar samhället för hela lagaskiftesverksamheten. Den är fruktansvärt dyrbar. Tänk bara på allt folk som krävs för den! Hela verksamheten stagnerar på många håll därför att det inte finns folk att få. I många fall har skiftesverksamheten pågått hela decennier, och vi ser ändå inte slutet på den. Man frågar sig då: Är detta någonting som egentligen skall gå före ett smidigt och enkelt sätt att på diskussionsbasis lösa problemen? Jag tror att det nu är mycket lättare att göra det än bara för tio år sedan. Synsättet har förändrats, kanske tack vare generationsväxlingen. Faktum är att gemene man som i dag bygger och bor i detta område i de flesta fall är inställd på att vara med och hjälpa till att försöka få rätsida på ägoförhållandena och att finna de rätta formerna härför. Därför tycker jag det principiellt är mycket intressant hur hela denna fråga kommer att lösas i framtiden.
Herr talman! Det är klart att man mycket väl skulle kunna tänka sig andra vägar att lösa dessa frågor än dem vi nu slagit in på. Herr Skårman hade tankar åt det hållet. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att staten går in och försöker köpa upp så mycket mark som möjligt och sedan gör en omfördelning. Alla sådana här uppslag är emellertid också behäftade med den svagheten att de möter en verklighet som är mycket svår att komma till rätta med, därför att de förhållanden som skall redas ut är så invecklade. Då hjälper det nästan inte vilka metoder man i övrigt vill använda för att så att säga tillförsäkra de ofta okända ägarna ett tillräckligt stort mått av rättssäkerhet. Jag tror inte att man alls skall räkna med att detta kan rättas till på en gång. Här har vi under årtionden haft ett problem, och jag har en känsla av att det verkligen börjat röra på sig först under de senare åren. När man ser redovisningen över vad som nu är kartlagt och utrett uppe i Kopparbergs län får man en känsla av att vi nu för första gången i alla fall ser en möjlighet att lösa dessa frågor. Sedan är naturligtvis frågan vad vi kan uppnå genom rationalisering. Här kan jag anknyta till herr Skårman — det är klart att förutsättningar i det hänseendet finns. Lantmäteristyrelsens ledning har gjort mycket stora ansträngningar i den vägen, försökt delegera arbetsuppgifter och i ökad utsträckning ta tekniker och biträden i anspråk för en rad förrättningar. Om herr Isacson hade studerat hur det går till på fältet, skulle han nog ha upptäckt att lantmäteriet har vinnlagt sig om mycket smidiga arbetsmetoder på detta område. För en tid sedan hade jag tillfälle att i detalj diskutera problemen med en lantmätare som leder ett av de här projekten. Han beskrev för mig hur han arbetar. Man anställer till och med folk i bygden för hantlangararbeten och medverkan på annat sätt. I verkligheten får ofta de ägare, vilkas förhållanden man utreder, tillfälle till sysselsättning för lantmäteristyrelsen, de får med statsbidrag hjälpa till att klara upp sina egna förhållanden. Jag vill gärna ta tillfället i akt och säga att myndigheterna enligt min uppfattning verkligen har vinnlagt sig om att söka finna så smidiga arbetsmetoder som över huvud taget är möjligt i detta sammanhang. Sådana faktorer får man också ta hänsyn till när man bedömer dessa frågor. Självfallet är det en mycket grannlaga uppgift för lantmätarna att sköta sådana här utredningar, men jag tror man kan säga att erfarenheterna har varit goda, och jag är övertygad om att vi efter hand också skall kunna få uppslag till ytterligare förbättringar. Vi kan dock inte tänka oss en så stor och radikal förändring att situationen nämnvärt skulle kunna ändras.

Herr talman! Jordbruksministerns anförande kan möjligen tydas så att jag skulle ha riktat en anmärkning mot myndigheterna för att de inte nedlägger tillräckligt mycket av intresse och förmåga på att verkligen lösa dessa problem. Kan man läsa ut något sådant ur mitt anförande, så förstår jag inte hur man läser det; vi får väl se vad som står i protokollet. Jag vill understryka att jag inte ett ögonblick försökt rikta anmärkning mot någon myndighet. Men lantmäteriet är bundet av den nuvarande fastighetsbildningslagen och den speciella dalalagen på detta område, och det är inte något smidigt instrument. Man har naturligtvis gjort vad man kan för att åstadkomma förenklingar, det är jag fullt medveten om. Den ändrade lagstiftningen enligt proposition 167 kommer också att ytterligare förenkla detta. Det skall vi hälsa med tillfredsställelse. Men därmed är icke problemen lösta. Detta är en mycket tungrodd historia — det hela tar så lång tid att medan gräset gror dör kon; lagstiftningen kommer hela tiden att ligga efter, utvecklingen går snabbare. Därför söker man efter möjligheter till ett smidigare förfarande. Äganderättsutredningen plus ett frivilligt ägoutbyte och omarrondering är enligt min mening ett smidigt instrument, men därmed har man inte ersatt hela lagaskiftesförordningen, det vill jag gärna ha sagt; vi kan inte slopa den i och med detta. Vi väntar med intresse på den nya fastighetsbildningslagen. Låt mig bara citera ur Svensk Lantmäteritidskrift vad överlantmätare C.

Med detta har jag sagt att det ena icke ersätter det andra. Av olika goda ting skall man försöka utnyttja alla goda ting på ett smidigt sätt. Det var bara det jag vill ha med i denna diskussion.

Herr talman! Jag skall be att få närmare motivera den här omnämnda skrivelsen. Jag vill först erinra om att hyresregleringslagen tillkom som en provisorisk lagstiftning, betingad av de speciella förhållanden som rådde under andra världskriget.

Det har därför sedan länge framstått som önskvärt att få en permanent allmän hyreslag, och två statliga kommittéer har varit sysselsatta med detta arbete. Den senaste, hyreslagstiftningssakkunniga, innefattade i sig förutom ämbetsmannarepresentanter företrädare för såväl hyresvärdssom hyresgästintressen och företrädare för olika politiska partier. Inom denna utredning, som jag har tillhört, strävade man efter att få fram ett enhälligt förslag, som då förutsatte eftergifter på ömse håll. Hyreslagstiftningssakkunniga lyckades komma fram till enhällighet utom på en punkt, som dock inte rörde den väsentligaste frågan, nämligen hyressättningsnormerna. Betänkandet är därför att se som ett s.k. paket.

När motionerna väcktes i oktober månad visade det sig emellertid att den enighet som hittills hade rått, åtmin stone när det gällde folkpartiet som hade representation i <hyreslagstiftningssakkunniga, inte längre förelåg. De motioner som mittenpartierna lade fram visade, att man i själva verket syftade till ett helt annat hyressättningssystem än det som regeringen hade byggt upp i sin proposition.

Det enda som mittenpartierna i en sådan situation ansåg att man kunde göra var att införa långa övergångstider för att hyresgästerna så att säga skulle få vänja sig vid dessa kraftiga hyresstegringar.

I hyreslagstiftningssakkunnigas betänkande sägs att genom förslaget om hyresspärrar skulle man kunna motverka en »ofta av knapphetsbetingad efterfrågan framkallad icke önskvärd uppskruvning av hyresnivån». Därtill kommer, sägs det i betänkandet, att det växande beståndet av allmännyttiga lägenheter, för vilka bruksvärdet låter sig lättare överblicka, kommer att ha en stabiliserande betydelse.

Låt mig citera något av sammanfattningen i motion II: 1103 från folkpartiet, där man talar om »den anpassning i huvudsak uppåt av hyressättningen, som regeringsförslaget syftar till» — jag ber att särskilt få understryka detta »syftar till». Man vill göra gällande att propositionen skulle ha till syfte att kraftiga hyresstegringar skulle uppstå. Och motsvarande formuleringar finner man på åtskilliga ställen i den av centerpartiet framlagda motionen. Jag vill gärna redan nu säga, att när dessa motioner framlades sade man sig inom regeringen, att det kanske i en situation med en sådan helomvändning vore lika bra att omedelbart ta tillbaka propositionen. Men vi trodde faktiskt inte, att man i utskottet skulle vinna gehör för de tankar som låg bakom mittenpartiernas motioner.

Men när situationen nu har utvecklats så som skett, förefaller det som om tiden inte var mogen att i dag ta detta steg utan att det är bättre att vi här får låta tiden utvisa när det kan vara lämpligt att frågan tas upp igen. Vi har därför beslutat att återkalla propositionen. Innebörden av detta är ju att vi tills vidare får behålla det system som vi har på hyresmarknaden med den nuvarande hyresregleringen, de nuvarande hyresnämnderna och med hyresrådet som överinstans. Jag vill bara avslutningsvis säga, att det må vara att hyresregleringskostymen kanske i dag efter 25 år är litet omodern och att den med åren fått en hel del skavanker. Men man skall komma ihåg att den är slitstark och framför allt för hyresgästerna pålitlig. Då är det bättre att vi hänger in den nya kostymen ett tag i garderoben, och så får vi se när den kan tas fram.

Herr talman! I anledning av remiss av regeringens hemställan om återkallande av Kungl. Maj:ts propositioner nr 141 till vissa delar och 171 i dess helhet angående hyresregleringen vill jag på centergruppens i tredje lagutskottets vägnar göra följande deklaration. Vi har från centerns sida mycket länge intagit en klart uttalad ståndpunkt att hyresregleringen bör avskaffas, att den har överlevt sig själv. Lika klart har vi varje gång frågan varit uppe till behandling understrukit att avvecklingen måste ske successivt, så att inte hyresgästerna drabbas av alltför kraftiga prishöjningar på bostäder. Regeringen lade fram ett förslag om att hyresregleringen i bristorterna skulle avvecklas inom en tid av fyra år och i övriga berörda orter på två år, I det läget fann centerpartiet att man med en längre övergångstid borde kunna erhålla en jämnare och därmed mindre kännbar belastning för de människor det här gäller, nämligen hyresgästerna. I anledning av Kungl. Maj:ts proposition motionerade vi därför om en övergångstid av sex respektive fyra år. Man kan naturligtvis alltid diskutera, hur lång en sådan här successiv avvecklingsperiod skall vara. Därför försökte vi allvarligt att i tredje lagutskottet åstadkomma en kompromisslösning på fem respektive tre år, när vi omsider iakttog att socialdemokraterna hade vissa 'besvär med .denna frågas hand läggning. Kompromissen avvisades mycket kategoriskt av vissa socialdemokrater, av vissa andra socialdemokrater mindre kategoriskt. Ärendet gjordes högdramatiskt när — efter bordläggning av frågan i utskottet — regeringen i extra konselj under gårdagen beslutade om det återkallande av propositionerna, som nu står på kammarens föredragningslista. I en i samband med en presskonferens i går utsänd kommuniké söker man nu från regeringens sida övervältra ansvaret för den »omkomna» propositionen på mittenpartierna. Detta verkar på mig ganska långsökt, särskilt som man under de senaste veckorna kunnat iaktta en skärpt kritik från framför allt hyresgäströrelsens sida, där vi ju inte har agerat. Något säger det väl också, att ett flertal socialdemokratiska ledamöter med den inflytelserike Carl Albert Anderson som huvudmotionär i denna kammare har avgett särskilda motioner i anledning av propositionens förslag. Tvärtemot vad den socialdemokratiska kommunikén säger torde det väl vara så, att splittringen i denna fråga inom regeringspartiets riksdagsgrupp jämte kommunisternas avslagsyrkande har varit den egentliga orsaken till det uppkomna läget. Jag vägrar tro att vår starka regering — om det skall vara citationstecken eller inte låter jag den enskilde lyssnare bestämma — låtit sig påverkas enbart av förekomsten av mittenpartiernas motioner. Det sägs i gårdagens kommuniké att bl.a. centerpartiet misstolkat förslaget från regeringen i syfte att skapa oro bland hyresgästerna. Jag vill bestämt vända mig emot detta påstående. Lika bestämt vill jag vända mig emot kommunikéns formulering att centerpartiet skulle ha frångått sina tidigare deklarationer. Det framgår av min inledning här att vi har full täckning för vår inställning i denna fråga och för vårt motionerande. Jag vill inte direkt beteckna regeringens åtgärd som en panikhandling. Även om det har skymtat i tidningspressen på sina håll att det är på det sättet vill jag alltså inte beteckna regeringens åtgärd på det sättet. Men nog är det fråga om en alldeles onödig överdramatisering. Låt mig till sist, herr talman, säga att den gjorda jämförelsen med försvarsöverenskommelser i detta land är mycket, mycket långsökt i denna fråga, ty alla i utskottet var ense om att en reform som denna behövs. Diskussionen har gällt övergångstidens längd, och det är denna fråga som tvisten gäller. Jag har, herr talman, i detta läge intet yrkande, då jag inte vill obstruera.

Herr talman! Jag skall inte orda så mycket i själva remissfrågan, då jag utgår ifrån att remiss till lagutskott av Kungl. Maj:ts skrivelse kommer att ske i vanlig ordning. Det förändrar för utskottets del i och för sig inte så mycket i själva sakfrågan, då utskottet på grund av föreliggande motioner ändock har underlag att sakbehandla det föreliggande förslaget till ny hyreslag. Den i går avlämnade regeringsskrivelsen innebär då egentligen bara en deklaration att regeringens ledamöter, och som följd därav, förmodar jag, deras partikamrater, kommer att rösta emot det av regeringen själv tidigare under året framlagda lagförslaget och i stället ansluta sig till de yrkanden som framlagts i en kommunistmotion i ärendet. Jag skall inte heller närmare gå in på själva sakfrågorna. Jag får tillfälle att återkomma till dem senare vid sakbehandlingen i kamrarna. Jag skall bara i anledning av vad statsrådet Geijer här sade framhålla, att de motionsyrkanden som han talar om är helt upplagda att tillgodose samma syfte som han själv säger att propositionen åsyftar. Det är vissa detaljer som man diskute rar i motionsyrkandena och vill tillgodose på ett annat sätt. Det finns även motionsyrkanden från andra partier, även från regeringspartiets sida, men de har ej föranlett någon reaktion. Vi kan inte acceptera att regeringspartiet ensamt skall ha monopol på att framställa sådana yrkanden. Herr Dahlén kommer senare att behandla den akuta situationen och regeringens kovändning ur allmänt politiska aspekter, men för min del har jag känt ett starkt behov att ge uttryck för en upprörd reaktion från utskottets synpunkt. Som bakgrund härtill vill jag först erinra om riksdagsordningens föreskrift i 36 §, punkt 6, att statsrådsledamot inte må delta i utskott. Vi har ju för länge sedan kommit ifrån tesen att grundlagarna skall läsas endast efter ordalydelsen och är på det klara med att man skall tillämpa dem efter deras andemening. Den nämnda bestämmelsens ändamål är ju också klar: Regeringen skall inte blanda sig i utskottens behandling av till dem remitterade ärenden. Ur den synpunkten är det något oerhört som här inträffat. Under pågående utskottssammanträde, medan man håller på och slutjusterar hyreslagspropositionen, kallar regeringen till sig de socialdemokratiska ledamöterna av utskottet. Efter detta besök låter regeringen genom dessa skickebud, som nyss suttit och godkänt en skrivning innebärande att utskottet anser att lagförslaget till väsentliga delar tillgodoser de synpunkter som bör vara vägledande, meddela att den numera helt förkastar propositionen. Som skäl härför anföres, att folkpartiets och centerpartiets representanter vid utskottsbehandlingen anslutit sig till vissa motionsyrkanden rörande en detalj i övergångsbestämmelserna. Jag skall inte här säga så mycket om de utskottsledamöter, som iklätt sig den ynkliga och självutplånande rollen av budbärare, utan riktar strålkastar ljuset direkt på regeringens agerande i denna sak. Det gäller ju här en inblandning i utskottets och dess ledamöters rätt att ta ställning i föreliggande frågor, som är häpnadsväckande. Det innebär en påtryckning — jag är nästan frestad att säga utpressning — som jag hade hoppats att vårt rättsväsens högste vårdare skulle anse sig vara för god för. När jag söker finna skälen för ett sådant handlande, kan jag vid genomläsning av det statsrådsprotokoll, som bifogats den nya skrivelsen, inte gärna finna annat än att det är en handling i panikens tecken — jag har således i detta avseende en annan uppfattning än herr Gustafsson — en panik som utlösts av nödrop från valbossarna ute i landet. En sådan handling medför ofta risk för att man kommer ur askan i elden. Jag tror att så kommer att ske i det här fallet. Vi hörde i radioekot i går kväll att representanter för de båda medborgargrupper som är närmast berörda av denna lagstiftning, således både hyresgäster och fastighetsägare, uttalade sitt starka missnöje, sitt beklagande och sin bestörtning över vad som har skett. Jag är övertygad om att det övergrepp, som här skett mot utskottet och dess ledamöter, mot riksdagen och mot de närmast berörda medborgargrupperna, kommer att visa sig vara en bumerang, som kommer att slå tillbaka på dem som kastat den.

Herr talman! Med anledning av vad utskottets ordförande här anfört vill jag göra några reflexioner. Herr Alexanderson säger, att utskottets socialdemokratiska ledamöter bara har en kommunistmotion att falla tillbaka på, om man skulle yrka avslag på det hela. Jag vill råda utskottets ordförande att se på alla motioner som föreligger i utskottet. Det finns bl.a. en Även om man är upprörd och överhettad i denna situation, tycker jag nog att det finns all anledning att behandla även denna fråga så sakligt som möjligt. Herr Alexanderson. säger att »det är någonting oerhört som har skett». Nej, det är det inte! Ty det är väl naturligt att det, om två partier tror sig kunna uppträda hur som helst i ett ärende av detta slag, måste finnas möjligheter för ett annat parti att reagera — och det är precis vad som nu har skett. De socialdemokratiska ledamöterna i tredje lagutskottet har inte varit skickebud. Vad vi anförde i går var helt enkelt, att situationen i dag är annorlunda än den var tidigare under utskottsbehandlingen, Vi har icke varit några skickebud, men vi har utifrån de förutsättningar, som fanns i går, intagit den ställning vi gjort. Det är möjligt att ordföranden i utskottet blev överrumplad av vad som förekom — allt tydde på detta under utskottsbehandlingen — men det bör ju inte föranleda att man tar till allt för starka ord, när man tar upp det hela i riksdagen i dag. Det är här inte fråga om några nödrop från valbossar och det är inte fråga om några bumeranger, herr Alexanderson, utan det är kanske mera fråga om — som herr statsrådet Kling sade i går — politisk anständighet. Här har mittenpartierna under många år av agitation sagt att de vill ha bort hyreslagstiftningen, men de har ändå inte i den slutliga situationen vågat ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Nu sitter man där, herr Alexanderson! Och det är därför som vi får uppleva den upprördhet som utskottets ordförande här talar om.
Herr talman! Jag skall senare återkomma med en kommentar till herr Nils-Eric Gustafssons inlägg. Vad beträffar herr Alexandersons inlägg vill jag omedelbart och mycket bestämt tillbakavisa hans påstående att det skulle ha skett någon inblandning från regeringen i utskottets handlande. Det kan väl knappast betraktas som någon. inblandning, eller som något oriktigt eller felaktigt att utskottets ledamöter har överläggningar med regeringen, Jag vill mycket klart säga ifrån att regeringen icke har utövat några påtryckningar på de socialdemokratiska utskottsledamöterna. De har haft sin fulla frihet att handla i utskottet, och icke efter några direktiv från regeringen.

Herr talman! Jag vill först säga till herr Göran Karlsson, att jag inte så mycket berörde utskottsledamöternas agerande i detta fall, ty det anser jag vara tämligen ovidkommande. Jag vill dock göra det tillrättaläggandet, att jag inte sade någonting om att det bara fanns en kommunistmotion att falla tillbaka på, utan konstaterade att den ståndpunkt de socialdemokratiska ledamöterna nu intar i stort sett överensstämmer med kommunistmotionen. Beträffande statsrådet Geijers inlägg måste jag absolut vidhålla, att regeringens handlande utgör en stark inblandning i utskottets behandling.

Skall vi ha det på det viset, så länge den nuvarande regeringen sitter, måste ju alla utskottsledamöter, när de skall ta ställning i betydelsefulla ärenden, fråga sig: Skall vi våga framföra det förslaget? Skall vi våga rösta på det sättet? Hur stor är risken för att regeringen kommer med repressalieåtgärder?

Herr talman! Jag känner inte igen herr Alexanderson i dag. Han brukar vara en av de sakligaste ledamöterna i denna kammare, men han har tydligen tagit så illa vid sig av detta ärendes handläggning att han har övergivit sin sakliga attityd. Vad är det för påtryckningar, herr Alexanderson, som regeringen skulle ha gjort på utskottsledamöterna? Jag ber bara att få det bevisat och inte bara i form av ett påstående. Vad tredje lagutskottets socialdemokratiska ledamöter har gjort är att vi vid behandlingen av frågan — genom Knut Johansson — ställde en konkret fråga till mittenpartiernas representanter, om de var beredda att acceptera den redan i propositionen liggande kompromissen, På det svarade de nej. I den situationen begärde vi ajournering för att kunna ta kontakt med vår partiledning och regeringen. Vad är det för någonting i detta, herr Alexanderson, som skulle vara så felaktigt? Jag hälsar med tillfredsställelse att herr Alexanderson nu nämnde, att det inte bara var kommunistmotionen som yrkade avslag på propositionen utan att det även fanns en socialdemokratisk sådan. Vilken ståndpunkt vi socialdemokra tiska ledamöter i tredje lagutskottet kommer att inta vid frågans fortsatta behandling kan ju inte herr Alexanderson veta i dag, utan det får bli beroende av det kommande läget. Då regeringen har tagit tillbaka sin proposition, anser vi att saken därmed är klar. Men vill herr Alexanderson sedan driva behandlingen i utskottet på det sättet att man bara skall behandla motioner, som i och för sig hänger i luften, så är det klart att man kan agera så. Men vad blir resultatet av det som då framkommer? Jag föreställer mig att det blir ett mycket egendomligt utlåtande, som då avges av tredje lagutskottet till riksdagen — ett utlåtande som inte har några påtagliga likheter med dem som brukar komma från det utskottet.

Herr talman! Den skrivelse från Kungl. Maj:t som vi nu har att behandla är konstitutionellt sett ett unikt och mycket märkligt dokument.

I vissa delar har tredje lagutskottet fattat preliminära beslut, i andra delar — bl.a. vissa, som återtas här -— har man fattat definitiva beslut. Jag skulle vilja påstå med utgångspunkt från riksdagsordningen att Kungl. Maj:t saknar befogenhet att återkalla propositionen i nuvarande läge. Genom att utskottet har fattat beslut har det trätt en annan handling i propositio nens ställe — en handling, ett beslut som riksdagens kamrar har att ta ställning till. Herr talman! Liksom herr Alexanderson yrkar jag att skrivelsen remitteras till tredje lagutskottet och utgår ifrån att den kommer att behandlas där. När riksdagens kamrar så småningom får utlåtandet från utskottet på bordet, är det självklart att riksdagen suveränt fattar sitt beslut. Skulle det komma att gå regeringen emot, är det knappast riksdagen, som skall ta konsekvenserna av detta, utan snarare regeringen. Herr talman! Det är en annan sak i denna skrivelse, som kanske också är värd att påtalas. Visserligen har det aldrig förekommit någon offentlig diskussion om sekretessen i utskottens behandling av olika ärenden. Det finns beträffande vissa utskott direkta grundlagsbestämmelser om den sekretess man har att iaktta. Andra utskott fattar själva direkta beslut om vad som skall offentliggöras och vad som inte skall offentliggöras under den tid ärendet är under behandling. Det är till formen olika beslut i olika utskott. Jag har inte kunnat finna, att det i denna fråga finns något direkt beslut i tredje lagutskottet. Men man får väl å andra sidan mena, att den praxis som har utbildats väl i stort sett innebär att först i och med att handlingarna är klara från utskottet så föreligger en offentlighet. Nu kan man, herr talman, av det protokollsutdrag som föreligger läsa det märkliga uttalandet om folkpartiets och centerpartiets agerande i tredje lagutskottet. Jag skulle vilja fråga: Hur vet regeringen någonting rent formellt om detta agerande i tredje lagutskottet? Liksom herr Alexanderson tycker jag det är någonting oerhört som har inträffat, någonting som man måste reagera mot, för att det inte skall vinna hävd i riksdagens utskott, att man när som helst offentliggör vad som helst innan besluten är fattade och klara. Ledamöterna i utskotten skulle, om de riskerar att vad som sagts i en diskussion kanske återges ordagrant utanför utskottet, inte kunna arbeta på det fria sätt, som är nödvändigt för att vi skall kunna komma fram till hyggliga resultat i arbetet.

Herr talman! Statsrådet Geijer anslog tongångar, som fördelaktigt skilde sig från dem som användes av justitieministern och finansministern i går. Jag skall försöka följa herr Geijers föredöme och inte de två andra herrarnas. Herr Geijer påpekade att det inom utredningen fanns en enighet, och att han hade förutsatt, att den enigheten skulle finnas kvar vid behandlingen i riksdagen. Men nu är det ju så, att regeringen ändrat i förhållande till utredningens förslag. Och det som nu av socialdemokraterna användes som skäl för att inte vilja vara med om hyresregleringens avveckling, nämligen att vi föreslagit något längre övergångstider än regeringen, fanns ju över huvud taget icke som förslag ifrån utredningens sida. Det är en uppfinning, som regeringen gjort på egen hand, och som jag tycker är bra. Om vi då säger, att vi tror att övergångstiden bör vara något längre, är detta ju inte att bryta en enighet. Det tycker jag vi skulle kunna vara överens om. Sedan, herr talman, skall jag bara göra några ytterligare allmänna kommentarer om den politiska situationen. Vi får givetvis tillfälle till ytterligare debatt, när denna skrivelse remitterats till utskottet, vilket också jag yrkar, och frågan återkommer därifrån. Här i riksdagen finns en mycket stark majoritet för att hyresregleringen skall avskaffas. Endast kommunisterna har direkt gått emot — samt herr Lundberg i Uppsala om jag minns rätt. Ett stort antal socialdemokrater har vidare mottionerat om ändringar, men jag skall inte gå in på det för ögonblicket. Från folkpartiets sida har vi uttalat tillfredsställelse över att regeringen lagt fram en proposition om hyresregleringens avskaffande. Detta står i den motion, som väckts från vår sida. Det står för säkerhets skull, herr talman, två gånger att vi tycker detta är tillfredsställande och att vi alltså accepterar den allmänna inriktningen i re geringens proposition. Det är precis samma förhållande med högerpartiet och centerpartiet. Beträffande komplexet som helhet finns alltså en enorm majoritet i denna riksdag, och det är i denna politiska situation som regeringen säger: Nej, nu vill vi inte längre vara med! Från vår sida har vi länge förordat, att hyresregleringen skulle avskaffas steg för steg. När man i den offentliga debatten har sagt, att det kan ske mycket snabbt, kanske med ett halvårs varsel, har vi oupphörligen förklarat, att detta inte går, utan att man måste ta det steg för steg. Jag kan erinra om ett uttalande av Bertil Ohlin för något år sedan, då denna fråga diskuterades på allvar. Han sade: Därför anser jag det vara alldeles felaktigt att redan nu ropa på ett skyndsamt avskaffande av hela hyresregleringen. Det bör ske steg för steg allteftersom bostadstillgången växer inom nuvarande bristområden. Och så tillade han: På den punkten tror jag det skall gå att komma överens även med nuvarande regering. På den senare punkten har vi alltså, herr talman, grundligt misstagit oss. Regeringen »stod inte pall» för kritiken från en del håll! Vi har alltså krävt att det skall ske steg för steg, och vi har kritiserat dem som sagt att detta går att göra mycket fort. Det är precis den linje vi har fullföljt här i riksdagen, när vi har föreslagit en något längre övergångstid än vad regeringen har föreslagit i sin proposition. Detta innebär alltså en förbättring för hyresgästerna. Man kan vara säker på att hyrorna i de fastigheter, där de ändå kommer att stiga, inte kommer att stiga så snabbt. Statsrådet Geijer kritiserade att vi i motionen har skrivit att en anpassning uppåt kommer att ske av hyressättningen. Ja, men vi är väl alla överens om att det kommer att ske en viss anpassning uppåt av hyrorna, Skulle det alltså vara någonting som regeringen inte har räknat med? Självfallet har man det, och därför var väl detta en ofrivillig lapsus från herr Geijers sida — han brukar ju annars ha logiken som sin starka sida. Vad vi alla vill — och herr Geijer sade sig fortfarande principiellt stå på den ståndpunkten — är att komma ifrån den orimliga hyressplittringen. Hur skall det ske? Det måste givetvis ske genom att även en del hyror kommer att stiga. På den punkten kan det, herr talman, inte råda några delade meningar. Det hade ur hyresgästernas synpunkt varit angeläget om man därför hade fått en något längre övergångstid än vad regeringen föreslagit. Det intressanta är att vi har varit villiga att kompromissa med regeringen. Vi skulle ha gått ungefär halva vägen var när det gäller övergångstiden i detta sammanhang. Det är också av intresse, som det redan har noterats i pressen i dag, att inrikesministern tydligen har varit intresserad av detta eftersom han har tagit kontakt med olika personer inom oppositionspartierna. Man kan i dag konstatera att inrikesministern blev undanskuffad i ett hörn när regeringen bestämde sig för att ta tillbaka propositionen. Det är ju att beklaga därför att det var ju ett mycket klokt resonemang. Om man har delade meningar och kan göra upp genom att gå halva vägen var, skulle man kanske kunna få igenom denna reform. Men det ville man inte. Nu sägs det i regeringsskrivelsen mycket pregnant, och ännu mera pregnant sades det vid regeringens presskonferens i går, att det är därför att folkpartiet och centerpartiet har föreslagit denna längre övergångstid, som regeringen nu drar tillbaka propositionen.

Man kan möjligen, herr talman, fråga om regeringen tänker komma med en skrivelse till riksdagen och begära att även den propositionen tas tillbaka, Såvitt jag kan se finns den inte med i denna första skrivelse. De socialdemokratiska ledamöter av statsutskottet som var med om att bevilja detta anslag i går måste väl känna sig något egendomligt behandlade. Det har alltså gått mycket fort. Tror då någon verkligen, att orsaken till detta är att mittenpartierna har föreslagit en längre övergångstid? Det tror givetvis ingen! Det är ett svepskäl. Det socialdemokratiska partiet har nämligen återigen här lämnat ett bevis på sitt eget sönderfall. Någonting annat kan inte konstateras. Vi diskuterade detta i höstremissdebatten, och här får vi ett nytt bevis. Alla de socialdemokrater, som har motionerat om ändringar i hyresregleringen och den socialdemokrat som har yrkat att propositionen skall avslås, dem talar man inte om. Det finns t.ex. en motion, vari sägs att hyresregleringen i viss utsträckning skall vara kvar för fastigheter byggda före 1942. Ja, men detta visar ju att det socialdemokratiska partiet även på denna punkt befinner sig i upplösningstillstånd, vilket för deras egen del givetvis är att beklaga. Jag tycker dock att det verkar litet för svagt att skylla på andra, när man inte kan hålla ihop det egna partiet. Det gör inte något särskilt gott intryck på väljarna. Vi har alltså — jag upprepar det — varit villiga att kompromissa beträffande övergångstidens längd. Det förslag som den socialdemokratiska regeringen bara för några timmar sedan ansåg innebära en väsentlig bostadssocial re form har regeringen nu sagt sig inte vilja vara med om, eftersom vi har föreslagit en ändring i en detalj. Herr talman! Jag beklagar att socialdemokraterna har intagit denna ställning. Det innebär ju att den reform, som herr Geijer ändå principiellt ansåg sig positivt inställd till, kommer att dröja. I stället för att få en mjukare övergång väljer man att skjuta på det hela till en oviss framtid.

Herr talman! Jag vill först bekräfta vad herr Dahlén tidigare har sagt, nämligen att vi har varit överens om att hyresregleringen förr eller senare måste avvecklas.

Vi har också haft frågan uppe i vår riksdagsgrupp, när det var aktuellt att lägga fram propositionen om hyresregleringen.

Propositionen innehåller detta förslag. Detta var dock för några månader sedan. Redan då kunde det konstateras, att det förelåg en viss oro för att en avveckling skulle komma att medföra så stora hyreshöjningar att de blev besvärande för de boende, Tilliten till möj ligheterna att avveckla hyresregleringen i ett lugnt tempo hade skakats,. Den har inte heller stärkts av vissa uttalanden som senare gjorts. Ett auktoritativt uttalande av en sakkunnig i samband med ett expropriationsmål här i Stockholm innebär, att man får räkna med en 50-procentig höjning av fastighetsvärdena inom en relativt snar framtid, därför att avkastningen kommer att höjas, dvs. det kommer att bli högre hyror. De flesta tolkade väl uttalandet så, att en avveckling skulle medföra en 50-procentig höjning av hyresnivån inom en relativt kort tid. Det har också anförts exempel på hur verkningarna blivit i Danmark, kanske framför allt i Köpenhamn. Det har sagts — om det är riktigt vet jag inte — att avvecklingen av hyresregleringen där har resulterat i en 50-procentig höjning av hyresnivån. Det är självklart att tillliten till den bedömning som gjorts i propositionen inte har stärkts av att folkpartiet och centern i sina motioner konstaterat att man måste räkna med betydligt starkare krav på hyreshöjningar än vad som återspeglas i propositionen. För att göra övergången jämnare föreslår mittenpartierna att övergångstiden skall utsträckas till sex år på bristorterna respektive fyra år i icke bristområden — i den ena motionen var visst tiden i det senare fallet begränsad till tre år. Jag förmodar att motionerna inte skrivits uteslutande i politiskt spekulationssyfte utan att det ligger en saklig bedömning bakom. Följaktligen redovisas att mittenpartierna har uppfattningen att risken för en kraftig hyreshöjning är för handen och att det måste vidtas åtgärder för att på ett eller annat sätt minska den risken och därmed lugna hyresgästerna.

Hurdant är då sakläget? är den medicin tillräckligt stark som mittenpartierna rekommenderar för att försöka lugna »massorna»? Vi bedömer det inte så inom det socialdemokratiska förtroenderådet. Är det riktigt, som mittenpartierna säger, att det finns starka farhågor för icke önskvärda och icke acceptabla hyreshöjningar, så är det inte övergångstiden som man i första hand skall fästa uppmärksamheten vid. Jag tror att de av regeringen föreslagna bestämmelserna är tillräckliga. Fyra år på bristorterna är en relativt lång övergångstid, och två år för icke bristorter är nog lika tillfredsställande. Vad man skall rikta uppmärksamheten på är tidpunkten för avvecklingens ikraftträdande. Vilken tidpunkt är den rätta i det fallet? Den socialdemokratiska gruppens förtroenderåd har inte ansett att ett bifall till mittenpartiernas önskemål om en utsträckning till sex respektive fyra eller tre år ger någon garanti för att man lugnar hyresgästerna. Långt mindre tror vi på en kompromiss om fem respektive tre år, varvid fem år för de verkliga bristorterna är den mest känsliga punkten. I en situation, där det inom utskottet inte funnits möjlighet att komma överens om ett realistiskt förslag, har förtroenderådet tillstyrkt att regeringen återkallar vissa delar av propositionen, bl.a. den som rör ikraftträdandet. Därigenom ges det möjligheter att överväga, om det finns andra korrektiv att ta till i syfte att skapa en viss säkerhet för att det blir en jämn utveckling. Om dessa överväganden inte leder till önskat resultat, kan ikraftträdandet uppskjutas till dess att man har bättre möjligheter att överblicka vad som i värsta fall skulle kunna inträffa.

Resultatet blir i så fall exakt detsamma, såvitt jag kan se. Det finns knappast någon anledning för oppositionspartierna att räkna med att majoriteten i respektive kammare just i den här frågan skulle förändras på ett sådant sätt, att man skulle kunna få ett bifall till någonting som inte accepterats av en majoritet i såväl första som andra kammaren. Majoriteten inkluderar kommunisterna som också tydligen accepterat att man skjuter på hela denna fråga. Sedan vill jag — jag är nästan tvingad därtill — bemöta herrar Lidgards och Alexandersons anföranden. Det låg en låt mig säga upprördhet bakom herr Alexandersons uttalande, att regeringen inte skulle blanda sig i utskottens arbete.

Sådana kontakter har förekommit i alla tider, och jag har svårt att tro att de inte förekom på den tid det fanns en borgerlig regering. Jag tycker det är naturligt att sådana kontakter tas, så att inte riksdagsgruppen och utskottsledamöterna helt plötsligt kommer i konflikt med sin egen regering. I annat fall försitter man kanske möjligheten till att få den bästa lösningen på något som man vill ha ändrat. Regeringspartiet behöver inte självt ha aktualiserat ändringen — den kan komma även från oppositionshåll. Jag tror följaktligen att det är en överdrift när man säger att det är något oerhört som skett och att det skulle medföra sådana konsekvenser som herr Alexanderson försökt att måla i sitt senaste anförande. Han hävdar ju att det under sådana förhållanden inte skulle vara möjligt att arbeta med säkerhet för att man inte röstade för någonting som helt plötsligt var luft. Jag tror detta är överord i högsta grad. Detsamma gäller i stort sett herr Lidgards uttalande, som har ungefär samma innebörd. Han säger att det inte skulle vara möjligt att arbeta fritt i utskotten. Visst finns det möjlighet att arbeta fritt, även om de socialdemokratiska ledamöterna när det sitter en socialdemokratisk regering eller de borgerliga ledamöterna när det sitter en borgerlig regering konfererar med dem som sitter inne med all sakkunskapen bakom ett framlagt förslag och följaktligen kan lämna värdefulla upplysningar. Det kan ju inte binda de borgerliga representanterna i utskotten. Jag hoppas att de har sin egen uppfattning om hur man löser den meningsskiljaktighet som uppkommit och inte faller undan för ett meddelande att vi har varit i kontakt med regeringen eller det statsråd som närmast ansvarar för det ärende vi behandlar. Jag tycker att detta är en ganska naturlig arbetsform. Om det kommer en borgerlig regering så blir det väl samma förhållande. Regeringen påverkar inte dem som står i opposition men kan möjligen hjälpa sina egna ledamöter i utskottet att få den bästa lösningen i fråga om det som inte accepterats i ett redan framlagt förslag. Herr talman! Denna fråga kommer väl tillbaka. Jag förstår mycket väl att herr Alexanderson har den inställningen att utskottet skall behandla ärendet precis som om denna skrivelse inte förelåg. Jag är inte tillräckligt inne i de konstitutionella irrgångarna för att våga ha någon mening om huruvida det är riktigt eller ej. Men jag är absolut säker på att han inte genom en sådan behandlingsordning kan förändra slutresultatet. Våra ledamöter har möjlighet att yrka avslag, och blir det majoritet i riksdagen för detta avslagsyrkande blir resultatet exakt detsamma. Herr talman! Jag har ingenting att erinra mot remissen till utskottet — den är kanske erforderlig.

Herr talman! Herr förste vice talmannen berörde ganska ingående de olika partiernas ställningstaganden. Egentligen innebar herr Strands anförande en förfärande kritik av regeringens proposition. Oppositionen kom tydligen från den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Om jag tolkar herr Strands anförande rätt kunde nämligen den socialdemokratiska riksdagsgruppen i rådande politiska läge icke acceptera regeringens proposition. Det är slutsatsen av herr Strands anförande. Det var ur historisk synpunkt ganska intressant att höra herr Strand flera gånger tala om att det var den socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåd som i går gav besked om hur man skulle bestämma sig. Från regeringen sägs det att man tog kontakt med den socialdemokratiska riksdagsgruppens förtroenderåd, och man ville väl överlägga och tala om att man ämnade ta tillbaka propositionen. Detta får väl klaras ut inom det socialdemokratiska partiet. Det enda vi kan konstatera är att då man i går beslöt sig för saken var i varje fall inte den socialdemokratiska riksdagsgruppen konsulterad. Det är alldeles uppenbart efter den historieskrivning som nu givits. När herr Strand uttalar bekymmer för hur andra partiers riksdagsgrupper skall klara sig, måste jag säga att jag inte tror att det i våra riksdagsgrupper — åtminstone den jag känner till — förekommer att man i en så stor fråga tar ställning utan att riksdagsgruppen bestämt sig. Eller har det möjligen redan, kanske i förra veckan, fattats ett beslut i den socialdemokratiska riksdagsgruppen att regeringens proposition får falla, att man inte kan gå med på den? Några andra tolkningar ges inte. Det var intressant att höra vilket stort förtroende för mittenpartiernas uppfattning som herr Strand hade. Han sade att om det skulle bli så stora hyresstegringar, kunde man inte acceptera dem. Om herr Strand har förtroende för vår uppfattning därvidlag — så våldsamma hyresstegringar som herr Strand ett ögonblick förutsatte tror jag dock inte det kan bli fråga om — tycker jag att herr Strand borde ha varit tacksam för att vi föreslagit en längre övergångstid, som skulle göra denna avveckling mycket smakligare, mycket mer acceptabel för hyresgästerna. Men den slutsatsen drog inte herr Strand.

Herr talman! Också jag har anledning att säga några ord med anledning av vad herr förste vice talmannen Strand uttalade angående min kritik rörande regeringens inblandning i utskottets handläggning av ärenden. Vad han sade visar att han inte har förstått den kritik som jag riktade här. Jag är naturligtvis lika väl som herr Lidgard medveten om att utskottsledamöter som tillhör regeringspartiet i en del fall rådfrågar kanslihuset och regeringen om hur långt de kan gå. Vi tycker inte att detta system är särskilt roligt, men det må vara hänt. Vad jag här kritiserade i första hand var att man kom med ett hot i anledning av vota som andra partiers ledamöter har avgivit i utskottet. Jag skall kanske utveckla det något mera i anslutning till vad jag tidigare har sagt. Man har i detta fall i utskottet måhända inte uttryckligen framfört ett hot om återkallande av propositionen. Hotet låg till en början på ett något annat plan. Men meddelandet om återkallandet av propositionen kom så uppenbart tydligt fram som en vedergällning för det votum, som folkpartiets och centerpartiets ledamöter hade avgivit. Det var det som jag avsåg med inblandning i utskottets behandling. Jag skall också säga några ord med anledning av vad herr Strand yttrade om orsaken till denna kovändning. Han talade om hur regeringen hade bedömt propositionens verkningar på hyresnivån och funnit att man inte ansåg dem allvarliga. I realiteten har väl folkpartiet bedömt verkningarna i stort sett på samma sätt när det gäller den genomsnittliga hyreshöjning som kommer att ske. Folkpartiet har också ansett propositionen acceptabel i sådana avse enden. Men det hindrar inte att det finns enstaka fall, kanske många, där det blir stora hyreshöjningar som följd av propositionens förslag. Jag tror inte heller att regeringen var okunnig om detta när propositionen framlades. Folkpartiets förslag innebär ju att man för dessa relativt mindre talrika men måhända i absoluta tal dock icke fåtaliga fall av särskilt stora hyreshöjningar ville införa lättnader. Vad beträffar de allmänna reglerna har folkpartiets agerande ingalunda åsyftat några hyreshöjningar. Tvärtom har vi även i övrigt när det gäller skrivningen angående tillämpningen av den föreslagna lagstiftningen gått in för principer, avsedda att dämpa de hyreshöjningar som skulle bli följden av förslaget.

Herr talman!

Motiveringen bedömer den sannolika utvecklingen något mörkare än som den återspeglas i propositionen, vars bedömning är gjord för några månader sedan, i varje fall innan motionerna skrevs. Jag vill inte ifrågasätta annat än att mittenpartiernas bedömning kan vara lika riktig, att det finns risk för kraftigare hyresstegringar än dem som man räknat med i propositionen, Men vi har inte velat acceptera slutsatsen att man skulle kunna klara det genom att förlänga övergångstiden. Det är ett alltför svagt vapen för att komma till rätta med sådana tendenser. Jag har bedömt situationen på det sättet att om utvecklingen skulle bli annorlunda än den som vi räknat med, så fanns det möjligheter att rätta till detta under de fyra övergångsåren, Det finns inget förbud mot att vidta särskilda åtgärder, om hyreshöjningarna skulle bli alltför starka. Jag kan över huvud taget inte riktigt förstå vad som ligger bakom dessa uttalanden om regeringens inblandning. Regeringen kan väl inte blanda sig in i ett utskotts handläggning av ärenden, såvida inte utskottsledamöterna vänder sig till regeringen för att få ett råd, och så har skett i detta fall. Om det socialdemokratiska förtroenderådet hade avböjt tanken på ett återtagande av vissa delar av den aktuella propositionen, så är jag alldeles säker på att det inte skett något återtagande. Ärendet hade fått behandlas i vanlig ordning i utskottet, och utskottsledamöterna hade väl framställt sina förslag. Om det hade blivit avslag eller vad det blivit i de frågor där man inte kommit överens, det vet jag inte. Jag förstår mycket väl, herr Alexanderson, vad kritiken innebär. Jag har förstått det fullständigt. Jag förstår också att om man sedan lång tid inte har något statsråd att rådgöra med på den borgerliga sidan, så har man glömt bort att sådana kontakter kan tas och att de kan vara nyttiga. De behöver inte betraktas som någonting oerhört.

Herr talman! Efter denna genomgång av både formella, politisk-taktiska och reella konsekvenser av regeringens skrivelse, är det kanske litet svårt att utvinna helt nya synpunkter, men jag vill ändå i anslutning till diskussionen mellan herr förste vice talmannen Strand och herr Lidgard betona vad herr Lidgard i sin senaste replik anförde. Jag tycker att regeringen i och med denna skrivelse helt enkelt har introducerat en ny praxis i riksdagen. Den innebär ju, precis som herr Lidgard antydde, att en regering som agerar på detta sätt aldrig behöver lida något parlamentariskt nederlag. Även om herr förste vice talmannen Strand alltså säger att den konstitutionella frågan kanske är litet svårbedömbar och inte spelar så stor roll, finns dock de parlamentariska konsekvenserna i detta fall. Situationen var just den i detta fall att regeringen, efter det att man i utskottet diskuterat sakinnehållet i förslaget om hyresregleringens avveckling, fann att det blev så stora svårigheter att få igenom propositionen, att man beslöt sig för att dra tillbaka den. Skall detta överföras på behandlingen av andra frågor, innebär det alitså att regeringen först lägger fram en proposition och att man sedan på börjar behandlingen i den formella ordning som föreskrives i riksdagsordningen för att närmare utröna hur oppositionen reagerar på regeringens förslag. Finner man sedan att allt inte går som regeringen från början tänkt sig, rymmer man fältet, tar med sig propositionen och undandrar riksdagen möjlighet att besluta i ärendet. Denna synpunkt anser jag vara den allvarligaste i det här fallet. Sedan är det möjligt, det är åtminstone inte uteslutet, att själva handläggningen skulle kunna ge anledning till en konstitutionell anmärkning, men den parlamentariska synpunkten är i detia fall ändå viktigare. Jag tycker uppriktigt sagt att ett mera orkeslöst agerande knappt kan tänkas från en regerings sida. Det är så mycket mer orkeslöst som regeringen — genom de kontakter som fanns mellan den socialdemokratiska gruppen i utskottet och regeringen — ju var väl medveten om att högerpartiets representanter med sina röster var beredda att i kammaren i huvudsak stödja regeringens förslag om avveckling av hyresregleringen. Det fanns och finns uppenbarligen, även om hänsyn tas till den socialdemokratiska motionen, en betryggande majoritet för förslagets genomförande, men trots detta vågar regeringen inte driva fram frågan till beslut och diskussion i riksdagens kamrar. Redan dessa synpunkter har föranlett oss i högerpartiet att framhålla att riksdagen inte bör bifalla regeringens förslag om återkallande av propositionen.

De politisk-taktiska aspekterna på frågan inger onekligen en så stor olust att det finns anledning att endast kortfattat beröra dem.

Med andra ord, menar regeringen, har dessa partier tagit avstånd från det enhälliga förslag som framlagts av parlamentariska utredningar, där ju alla politisk-demokratiska partier var representerade och där även hyresgästernas och fastighetsägarnas intressen var företrädda. Det kan naturligtvis hävdas att det ligger en viss sanning i en framställningskonst av detta slag. Men jag kan inte på något sätt se att detta förhållande automatiskt skall leda till att regeringen handlar på ett än mer klandervärt sätt. Uppenbarligen avslöjar det en betydande splittring inom den socialdemokratiska regeringen, för att inte säga en oförmåga att ta ansvar och leda utvecklingen i landet. I denna debatt har vi också fått klart för oss att det finns en splittring. Den är manifesterad av herr förste vice talmannen Strand, som uppenbarligen inte anser att regeringens proposition är tillfredsställande. Jag undrar om man inte kan dra slutsatsen att den politiska taktiken helt enkelt håller på att förstöra den möjlighet som, efter många års vedermödor och många års krav inte minst från högerpartiet, en frigörelse av bostadsmarknaden från regleringar och dirigerande subventioner tycktes erbjuda. Det är ett snöpligt politiskt återtåg som regeringen företar. Vad slutligen beträffar den reella effekten av regeringens återtåg får vi inte glömma att avvecklingen av hyresregleringen var ett medel för att inte säga en av de avgörande förutsättningarna för att åstadkomma normalare och rättvisare förhållanden på bostadsmarknaden. Den orättvisa som i dag finns mellan olika hyresgäster i fråga om hyressättningen, den s.k. hyressplittringen, riskerar nu att inte bara permanentas, utan att ytterligare skärpas. Det är framför allt de unga familjerna i de nybyggda husen som drabbas. Det är också ett påpekande som jag tycker väl stämmer överens med vad den socialdemokratiske gruppledaren i kammaren här har sagt. Det är alltså bostadsmarknaden och bostadskön som får lida för regeringens vankelmodiga uppträdande. För att undvika sådana här skador för bostadsmarknaden och hyresgästerna bör således enligt min mening hyresregleringspropositionen inte återkallas. Det är vad vi skall besluta om i riksdagen. För att dessutom uppfylla de formella kraven på behandlingen av regeringens skrivelse i frågan anser jag, i likhet med många övriga från oppositionen, att skrivelsen skall remitteras till tredje lagutskottet, så att den återkommer till riksdagen.

Herr talman! Låt mig inledningsvis, för att det inte skall råda någon som helst missuppfattning om centerpartiets inställning till hyresregleringens avskaffande, slå fast att vi fortfarande har den linjen. Det bevisas ju också av de motioner som vi har avgivit i denna fråga. Låt mig utöver detta i all vänlighet säga några ord till herr Holmberg, som uttrycker sig så, att regeringen anses ha handlat mera orätt eller ansvarslöst än vad mittenpartierna har gjort i denna fråga. Jag tycker att herr Holmberg är skyldig kammaren en redogörelse för varför man från högerhåll framställer saken på detta sätt. Därefter vill jag vända mig till statsrådet Geijer och till gruppledaren för socialdemokraterna här i kammaren, herr förste vice talmannen Strand, och säga att det som nu har hänt är någonting som över huvud taget aldrig tillförne har inträffat.

Här har statsrådet, såsom jag uppfattade det, väl krystat försökt att övervältra ansvaret på mittenpartierna. Låt mig ställa en fråga till statsrådet, som även berör andra personer: Har det hänt tidigare att man på regeringshåll har tagit så stor hänsyn till motioner som har förts fram från oppositionen, att man sett sig nödsakad att ta tillbaka sina propositioner? Det har mig veterligt, herr statsråd, icke inträffat tillförne. Det hela måste bottna i en oenighet inom det egna partiet, sedan denna proposition skrevs. Det beklagliga är att man skriver en proposition. Man inger riksdagens båda kamrar och folket ute i landet den uppfattningen att propositionen är allvarligt menad, och sedan — av orsaker som är kända — meddelar man bara att propositionen skall återkallas. Vidare beklagar jag djupt om den s.k. starka regering som vi nu har skall fortsätta att handla på det sätt som den nu gjort. Hur kommer då arbetet i de olika utskotten att fungera i en framtid? Vi har ett bra utskottsarbete, med expertis och föredragningar, där alla gör sitt för att få till stånd en rejäl och riktig behandling. Skall vi nu behöva riskera att även i fortsättningen få uppleva någonting liknande det vi nu får uppleva? Man kan, herr statsråd, med oro se fram emot den 11 januari. Det kanske blir så att ni även då drar konsekvenserna av att ert handlande inte fallit i god jord på det sättet att ni även drar tillbaka statsverkspropositionen. Det skulle ju för kamrarna och för svenska folket inte vara det allra angenämaste, herr talman, i riksdagens arbete som sådant. Låt mig sedan bara anföra några ord om vad som skiljer. Över huvud taget är det ingenting annat som skiljer än övergångstiden. Vi har velat ge en längre tidsfrist för hyresgästerna, för att de inte skulle drabbas så hårt. Efter vad jag hört från utskottsarbetet, torde det ha funnits möjligheter att kompromissa om tiden för de heta regionerna skall vara fyra eller sex år och för de mindre heta två eller fyra år. Men den möjligheten ville man inte utnyttja, utan man har tagit hänsyn till krafter som spelar till vänster om socialdemokratin. Därför har man nu funnit för gott att återkalla denna proposition. Det andra som skiljer är besittningsskyddet. Vi förmodar att regeringen, när den skrev propositionen, glömde bort besittningsskyddet för mindre företagare, hantverkare och andra, som icke har fått samma besittningsskydd i denna lagstiftning som exempelvis hyresgäster till bostäder. Detta har vi med rätta påpekat. Det är väl en rättvisesak, att dessa grupper bedöms likadant som andra hyresgäster i vårt samhälle. Med detta, herr talman, har jag uttryckt centerpartiets uppfattning i denna fråga. Avslutningsvis ville jag ännu en gång beklaga att den s.k. starka regeringen — eller bör man kanske inom parentes säga den nuvarande svaga regeringen — bär sig åt på detta sätt. Allra sist ber jag få instämma i det yrkande som ställts av herr Dahlén m.fl.

Herr talman! Jag skall be att få börja med att säga något om de inlägg som gjorts beträffande övergångsbestämmelserna och talet om att hela frågan egentligen bara gäller om övergångstiden skall vara fyra eller fem år. Detta har gjorts gällande av herrar Gustafsson, Dahlén och nu senast Sundin. Jag vill klart och tydligt säga ifrån att det är en fullkomlig missuppfattning att den saken skulle ha någon påtaglig betydelse eller ens någon betydelse alls för regeringens ställningstagande. Det har herr Strand redan varit inne på, och det är väl alldeles självklart att det inte kan vara avgörande om en hyreshöjning skall slås ut på tre, fyra, fem eller sex år. Det vore orimligt för allmänheten att tro att frågan kommit i detta läge därför att oppositionen föreslagit sex år och man sedan velat kompromissa på fem år. Nej, det är tydligt att man faktiskt fortfarande från oppositionens sida inte har fattat att grunden ligger i en annan syn på det nya system som här föreslås. Skillnaden i grundsyn är den, att regeringen även i fortsättningen menar att det måste förekomma en kontroll från samhällets sida genom hyresspärrar, som skall förhindra att samhälleligt icke önskvärda hyresstegringar äger rum. Oppositionen säger att det skall bli kraftiga hyresstegringar. Man anser t.o.m. detta nödvändigt. Men man hesiterar inför att ställa hyresgästerna i en sådan situation, och så kommer man med förslag om Öövergångsbestämmelser för att göra det smakligare. Det är i fråga om själva grundsynen på hur hyresmarknaden skall vara beskaffad, som vi skiljer oss åt. Det är väl bakgrunden till den upprördhet som oppositionen nu visar. Annars tycker jag att folkpartiet och centerpartiet, som i sina motioner har uttalat en sådan oro för vad de stackars hyresgästerna kommer att få utstå med regeringens förslag i fråga om hyresstegringar, i dagens läge borde vara glada åt det steg som regeringen har tagit. Man vill väl inte bestrida att den nuvarande hyresregleringen med dess skavanker i alla fall klart och tydligt innebär en kraftig möjlighet att överblicka hyressättningen. Herr Gustafsson och även andra har velat göra gällande att det skulle föreligga en splittring i denna fråga inom det socialdemokratiska partiet, men såvitt jag förstår är detta fullständigt felaktigt. Herr Strand har redan varit inne på denna fråga, och den omständigheten att det här föreligger delade meningar på flera punkter i det framlagda förslaget bland de socialdemokratiska riksdagsmännen är ingenting märkvärdigt. Man kan väl ha delade meningar om huruvida bytesrätten skall föreligga bara i bristorter eller i hela landet. Man kan ha delade meningar om i vilken form man genom avtal skall få bort besittningsskyddet osv., och det betyder inte i någotdera fallet att man är inne på själva grundprincipen om samhällets inflytande över hyressättningen. På den punkten finns det ingen splittring inom socialdemokratin. Sedan har herr Lidgard och herr Sundin gjort gällande att vi inte tidigare har befunnit oss i en sådan situation som i dag. Det har vi. Vi hade 1935, herr Sundin, den situationen att regeringen röstade mot sin egen proposition när det gällde tredje mans rätt på grund av att det hade framlagts motioner som i utskottet vann gehör och som i vissa avseenden gjorde avsteg från regeringens proposition. Den si-- tuationen företer mycket starka paralleller till dagens situation — bara med den skillnaden att regeringen då inte tog tillbaka sin proposition utan föredrog att i riksdagen yrka avslag på den. Men det är ju ingen skillnad i sak. Sedan säger herr Lidgard att det inte har förekommit något återkallande av en proposition på så sent stadium som detta. Jo, herr Lidgard, det har det gjort i en situation som berör ett område vi båda har sysslat mycket med. På det arbetsrättsliga området, nämligen vid sjöbefälskonflikten 1955, förelåg ett utlåtande från andra lagutskottet i stencil som skulle gå till tryckning. Man hade fattat beslut och allting var klart. Då kom regeringens återkallande av propositionen, och därmed blev utlåtandet aldrig tryckt men finns bevarat i stencil.

Det kan enligt min uppfattning inte betraktas som någon inblandning i utskottets arbete, vilket ju redan då var i stort sett klart. Jag vill i detta sammanhang ytterligare framhålla att man inte, såsom herr Holmberg gör, kan spekulera i den ena eller andra situationen, utan man får ändå hålla sig till den konkreta situationen. Den är ju speciell på så sätt att regeringen ända fram till oktober månad hade anledning att utgå ifrån att propositionen skulle få ett mycket brett underlag i riksdagen. Folkpartiets bostadsexpert i sakkunnigutredningen stod bakom förslaget. Jag vill i detta sammanhang framhålla att herr Henning Gustafssons namn inte står under folkpartimotionen i detta fall. Jag vill gärna säga att det hedrar honom att han inte skrev på denna motion. Vad jag nyss sagt kan alltså vara en förklaring. Till min bänkkamrat, herr Dahlén, vill jag bara helt kort säga att i folkpartimotionen framhålles att regeringens proposition syftar till hyresstegringar. Herr Dahlén bemötte detta såsom om jag hade sagt att det inte kan bli hyresstegringar. Det kan det bli med regeringens proposition. Vi kan inte överblicka hyresläget i alla dess enskildheter. Det finns ju en ojämnhet i hyressättningen, vilket naturligtvis innebär att särskilt låga hyror hade kunnat bli föremål för höjning om rege ringens proposition hade gått igenom, dock inte av den storlek som man propagerar för i mittenpartimotionerna. Jag vågar faktiskt använda uttrycket propagera, fastän det innehåller en felaktig nyans. »Som man förutsätter» är kanske ett riktigare uttryck. Jag nöjer mig med ett enda kort citat ur centerpartimotionen, sidan 5. »Avvecklingen av regleringen kan beträffande vissa fastigheter leda till hyreshöjningar, som ger så stora intäkter att räntabiliteten på insatt kapital blir orimligt stor.» Detta tror man inom centerpartiet skulle bli följden om avvecklingen kom till stånd. Herr Dahlén nämnde också att inrikesministern skulle ha haft vissa underhandskontakter och att han skulle ha blivit, som herr Dahlén uttryckte sig, undanskuffad. Det är ju en alldeles felaktig skildring av händelseförloppet, herr Dahlén. Vad inrikesministern gjorde var vad man ofta gör i sådana här situationer. Han skickade ut vad vi på förhandlingsspråk brukar kalla för en trevare. Dylika underhandskontakter tas väl ofta i sådana här lägen för att liksom få reda på var den andra parten står och för att kunna bedöma situationen. Herr Sundin tog upp frågan om lokalhyresgästerna. Vi kan ju inte här i dag ha någon ingående debatt om propositionens innehåll. Jag vill dock erinra herr Sundin om att hyreslagstiftningssakkunniga på denna punkt var eniga, inbegripet herr Henning Gustafsson. Bakgrunden är den att vi anser att det innebär fördelar för lokalhyresgäster både med direkt och indirekt besittningskydd. Med de starka ersättningsregler som föreslogs och som sedan har kommit till uttryck i propositionen menar vi att förslaget för 1okalhyresgästerna blir ett bättre skydd än det direkta besittningsskyddet. Herr Holmberg kom i slutet av sitt anförande med den synpunkten att ett återtagande av propositionen innebär en försämring för de unga familjerna i de nya husen. Herr Holmberg utvecklade inte närmare varför det skulle innebära en försämring, men det är inte svårt att förstå, ty detta har kommit till uttryck i många andra sammanhang. Tankegången är den att om man bara kan höja hyrorna i samhällenas centrala delar, så skulle en hel del människor som nu bor där vara tvungna att flytta ifrån sina lägenheter. Herr Holmberg och hans meningsfränder gör nämligen gällande att det i de centrala delarna av våra städer finns hyresgäster som bor i lägenheter som de inte borde bo i. Det anses att om hyrorna höjs tillräckligt mycket, så måste dessa människor flytta. I anslutning till det resonemanget ställer jag frågan till herr Holmberg: Hur tror herr Holmberg att de unga familjerna, som nu bor i de nya husen, då skall ha råd att flytta in i de centralt belägna gamla lägenheterna?

Herr talman! Statsrådet Geijer försökte sig på en tolkning av vad som har skett. Det återstår att se om den tolkningen är alldeles riktig. Om jag minns rätt, yttrade sig herr Geijer på det sättet att tre och fem år, två och fyra år eller fyra och sex år egentligen inte har någon större betydelse i sammanhanget. Jag är ingen matematiker, men jag föreställer mig att en längre avvecklingsperiod måste innebära en mindre belastning för de hyresgäster som eventuellt skulle komma att drabbas av höjningen. Hyreshöjningen kan ju ske jämnare, om den fördelas på flera år. Den konstitutionella debatt som har förts ämnar jag inte lägga mig i, jag vet för litet om sådana spörsmål. Emellertid förefaller den debatten vara ganska överflödig, eftersom ingen har vägrat remiss. Statsrådet Geijer sade att det inte råder splittring inom det socialdemo kratiska partiet i den här frågan. Det kan hända att det förhåller sig så, men det är inte alldeles säkert. Jag nämnde i mitt första anförande att det har väckts ett antal motioner som är undertecknade av många och inflytelserika medlemmar av socialdemokraternas riksdagsgrupp. Jag tar det som ett uttryck för att man på det hållet inte är så nöjd med den proposition som framlagts. Herr Geijer sade också att herr Strands anförande hade givit kammaren tillfälle att upptäcka att splittring inte föreligger. Jag tolkar talman Strands anförande på ett annat sätt. Jag tycker att de formuleringar som fanns där ger mig mera rätt i min bedömning, nämligen att splittringen ändå finns.

Det är huvudmotivet för propositionens återtagande. Jag skulle naturligtvis vara smickrad om mittenpartiernas agerande här skulle ha varit det enda utlösningsmomentet för vad som hände i går men jag tror inte att så var fallet. Jag skulle vara glad om mittenpartierna hade så stor betydelse, men jag tror inte att statsrådet Geijer kan vidhålla detta påstående. Motivet måste vara ett annat. Vi skall inte heller glömma bort kommunisterna, som genom skrivelsen på riksdagens bord fått sin motion bifallen. Detta kommer väl herr Werner att inkassera om en stund. Det skulle vara hederligt och riktigt om regeringen erkände att det finns en opposition inom socialdemokratin som har varit avgörande för att sätta i gång det här jippot, ty det är inget annat än ett jippo. Det var ett litet sent uppvaknande förstås. Det hade naturligtvis för regeringens vidkommande funnits andra vägar på ett tidigare stadium att hantera denna fråga. Sedan hade jag några ord till herr Holmberg. Han sade något som konfunderade mig något. Han sade att re geringen visste väl att högerpartiets inställning till propositionen var positiv och att man egentligen inte hade behövt bry sig om mittenpartierna och kommunisterna så mycket, ty man hade majoritet i utskottet.

Herr talman! Statsrådet Geijer hade en del mycket intressanta förklaringar till regeringens ståndpunktstagande. Han sade att det inte var mittenpartiernas förslag om förlängning av Öövergångsbestämmelserna som var anledningen till att regeringen dragit tillbaka propositionen. Dessa motioner utgjorde inte någon påtaglig inverkan på regeringens ståndpunktstagande. Då är det i alla fall väldigt egendomligt att inrikesministern i förra veckan tog kontakt med representanter för oppositionspartierna. Herr Geijer kallade det för »trevare», som man brukar i förhandlingsarbete. Ja, det var en mycket intressant trevare, ty innebörden av trevaren var ju inte att höra efter om vi hade kvar vår i motionerna redovisade ståndpunkt utan om vi skulle kunna tänka oss en kompromiss så att vi kunde komma överens med regeringen. Innebörden var alltså inte att få reda på om vi stod kvar på motionens ståndpunkt. Att därför vifta bort inrikesministerns samtal så lättvindigt som herr Geijer gjorde tycker jag uppriktigt sagt är litet orättvist mot en regeringskollega, även om han nu är undanskuffad och t.ex. inte var närvarande vid konseljen i går, då regeringens skrivelse beslöts. Det kanske man kan komma med någon annan förklaring till. grundsyn var orsaken. Jag lyssnade noga till vad denna grundsyn skulle vara. Om det gick att dra ut någonting ur herr Geijers ord skulle det vara att mittenpartierna uttalat en något större oro för att det skulle kunna bli en del olyckliga hyresstegringar. Men herr Geijer, som har sysslat med dessa frågor så mycket, borde inte bli skakad av det. Frågan är om herr Geijer delar den uppfattning han hade när han var med i konseljen och fattade beslut om propositionen eller om han delar vår uppfattning att det kan tänkas i en del fall bli litet för stora hyresstegringar om man inte t.ex. har en längre övergångstid. Det skulle vara intressant att få reda på vilken uppfattning herr Geijer har i dag på denna punkt. Vi har tagit konsekvensen av vår uppfattning att det gäller att se till att bostadssocialt orimliga hyreshöjningar kan undvikas i största möjliga mån. Denna uppfattning har vi under årens lopp gång på gång uttalat. Jag nämnde i mitt första anförande ett anförande av herr Ohlin. Jag har här ett par uttalanden av en av folkpartiets representanter i flera debatter i riksdagen under senare år. Vid det ena tillfället ställer han frågan: Kan man tänka sig att avvecklingen av hyresregleringen kan ske på två år? Han förklarar att han för sin del inte tror det. Vi kommer säkerligen att behöva inte bara två utan det kanske inte ens räcker med tre eiler fyra år. Precis samma ståndpunkt har vi redovisat i motionen. I ett annat anförande säger han att vi måste räkna med att en avveckling kommer att ta åtskilliga år på de orter där det verkligen är betydande bostadsbrist. Vi tar alltså konsekvenserna av vår bedömning av riskerna, medan regeringen drar tillbaka sin proposition — det är skillnaden. Sedan säger herr Geijer att det förekommit andra situationer då regeringen gjort likadant. Han sade att man t.ex. drog tillbaka propositionen i anledning av sjöbefälskonflikten, men det går inte att jämföra med dagens situation. Sjöbefälskonflikten ansågs ju komma ur världen, och varför skulle riksdagen behandla en proposition i ett ärende som i denna situation var helt ointressant? Det intressanta i dag är att regeringen uppenbarligen är medveten om att den socialdemokratiska riksdagsgruppen inte står bakom dess proposition och att man då drar tillbaka den. Jag håller helt med dem som har sagt att detta ur parlamentarisk synpunkt är att införa någonting nytt. Jag beklagar detta, ty det innebär ändå att regeringsmakten på något sätt sänks i anseende. En regering vågar alltså inte möta parlamentet i en diskussion, vågar inte ta en öppen strid utan sticker undan, drar tillbaka sin proposition. Jag tycker, herr talman, att det verkligen är att dra ner regeringsmakten. Men socialdemokraterna är i ett mycket besvärligt läge, och det är de mycket väl medvetna om. De fruktar 1968 års val, och jag kan förstå dem. Därför tillgriper de sådana metoder och försvarar dem. Men jag tycker att försvaret ändå i någon mån skulle kunna innehålla ett erkännande: Vi klarade inte av att få igenom vår proposition. Ett uttalande av den karaktären skulle vittna om något större mod än vad ett tillbakadragande innebär. Herr talman! Vi får en sakdebatt i detta ärende. Herr Sundin och jag har väckt en motion, som innebär att riksdagen måste ta ställning i frågan. I motionen yrkas att övergångstiden skall vara tre—fem år på de olika orterna — det kompromissbud som inrikesministern visade ett visst intresse för.

Herr talman!

Det är väl känt att hyresregleringens avveckling leder till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, vilket i sin tur innebär en viss anpassning och en dämpning av vissa hyror som för närvarande är för höga. Men låt oss se på de erfarenheter man har exempelvis i Helsingfors när det gäller avskaffandet av hyresregleringen. Den avskaffades 1962. Det har tagit några år, men nu säger man att i det närmaste förortsbältet utanför Helsingfors börjar till och med lägenheterna stå osålda. Man håller alltså på att få en köparnas marknad på bostadsområdet. Det är det som är den enda möjligheten att få ned hyrorna för bostadskonsumenterna. En köparnas marknad åstadkommer man bl.a. genom en successiv avveckling av hyresregleringen. Sedan tog statsrådet Geijer i ett ganska halsbrytande resonemang upp att det inte var någon skillnad i sak mellan ett återkallande av en proposition och en nedröstning av en proposition i kammaren. Jag vet inte på vilka röster som statsrådet Geijer sitter i regeringen, men jag har alltid föreställt mig att det varit det socialdemokratiska partiet och den socialdemokratiska gruppen i riksdagens kamrar som ger den nuvarande regeringen mandat. Om den gruppen enhälligt går emot en proposition som denna regering tillsammans med statsrådet Lennart Geijer lagt fram, måste ju det uppfattas såsom direkt misstroendevotum gentemot regeringen. Det är på det sättet parlamentarismen fungerar. Nu vill jag inte säga att vi har haft någon fullgod parlamentarism under de senaste åren, men det är väl det långa regeringsinnehavet som har avtrubbat regeringens förmåga att förstå parlamentarismens innebörd.

Herr talman! Statsrådet Geijer sade här nyss i sitt anförande att det var inte bara denna fråga om Öövergångsbestämmelserna till hyreslagen som hade varit avgörande för regeringens beslut att återkalla propositionen. I det avseendet måste jag säga att från utskottets synpunkt var situationen inte alls den som statsrådet Geijer ville göra gällande. De socialdemokratiska utskottsledamöterna hade mycket klart sagt ut att frågan om övergångsbestämmelserna var avgörande. Man ville ha besked om vi stod fast vid att stödja motionerna, och när man erhöll det beskedet gick man till regeringen ock fick återkallelsen ordnad. Statsrådet Geijer bekräftade för övrigt i slutet av sitt anförande att regeringen hade väntat på besked om ståndpunktstagandet i den delen, och det klargör ju sålunda att detta var den avgörande punkten. Statsrådet Geijer uppehöll sig vid och ville liksom utvidga anledningarna till regeringens åtgärd till att man i folkpartiets och centerns motioner skulle ha utvecklat en annan grundsyn på den nya hyreslagens funktion. Men om vi tittar närmare på vad som utvecklas i folkpartimotionen t.ex., finner vi att motionärerna visserligen anser att man kan handla inom ramen för den lagtext som är föreslagen, men att man reagerar mot beskrivningen av hur tilllämpningen skall gå till. I propositionen har sagts att man skall utgå från det högre skiktet av hyror när man gör jämförelseprövning. I folkpartimotionen finner man att en sådan tillämpningsanvisning lätt leder till väl höga hyror. Man har i stället föreslagit att man skall utgå från det normala hyresvärdet för ungefär likvärdiga lägenheter.

Detta är väl ändå ett för enkelt sätt att överskyla att skillnaden är: man tolererar yrkanden om en större uppmjukning om de kommer från socialdemokratiskt håll, men man kan inte tolerera dem om de kommer från annat håll.

Herr talman! Jag har fått hjälp både av herr Dahlén och herr Holmberg med min replik, men jag skulle ändå beträffande sjöbefälskonflikten vilja säga att det är som herr Dahlén sade, att där kom materian bort. Man var förvissad om att det skulle träffas en uppgörelse. Här är situationen den, att här har vi materian i allra högsta grad kvar. Vi har kvar behovet av att man fattar ett beslut i denna speciella fråga. Det finns inga som helst likheter mellan ärendena. När det sedan gäller historien om när regeringen röstade emot sin egen proposition, måste jag säga att jag tyvärr är så obegåvad att jag inte kan inse att det är samma sak att rösta emot sitt eget förslag och att försöka hindra riksdagen från att realbehandla ett förslag. Det är den sista saken som jag reagerar emot, och det är den som är aktuell i detta fall.

Herr talman! Om denna diskussion fortsätter länge till byter statsrådet Geijer inte bara bildligt talat skor, utan han måste från det ena anförandet till det andra även byta åsikt. Det är vad som har skett. I sitt första anförande sade han att man från mittenpartiernas sida hade ställt sådana yrkanden i motionen, att Kungl. Maj:t inte fann för riktigt att genomföra detta förslag. Jag har här tidigare talat om vad huvud syftet i yrkandena innebar, och det skall jag inte upprepa. Men när statsrådet säger att frågorna om övergångsbestämmelser, om tid, om besittningsskydd osv. inte var den vägledande orsaken till att regeringen drog tillbaka sin proposition, då talar han emot sitt eget första anförande, som han höll här för någon timme sedan. I det sista anförandet säger han att det råder en skillnad i grundsyn. Försök förklara det, statsrådet Geijer! Vi har haft en proposition som legat till grund för partiernas behandling av denna fråga och även för tredje lagutskottets behandling. Vad är det som skiljer i grundsyn? Vi har velat förlänga övergångstiden för att söka skydda hyresgästerna som sådana, och jag hoppas att man på regeringshåll inte har något att invända mot det. I övrigt har vi helt och hållet byggt på det förslag som regeringen nu helt snöpligt har funnit för gott att bara återkalla. Det har också sagts att det måste finnas ett brett underlag, herr talman, för att man skall kunna genomföra ett sådant här lagförslag. Får jag fråga statsrådet: Fanns det inte ett brett underlag för att genomföra huvudprinciperna i propositionen? Mig veterligt är det väl ytterst sällan som det, med de två maktkonstellationer som finns här i riksdagen, funnits ett så brett underlag för att genomföra detta i stort sett i enlighet med vad som föreslagits i propositionen, och då blir väl även den saken mer eller mindre ohållbar liksom den övriga argumenteringen ifrån regeringsbänkens sida. Till sist, herr talman, vill jag säga att besittningsskyddet för företagare inom handeln m.m. inte finns skrivet i propositionen med samma styrka som för innehavarna av de vanliga hyresbostäderna över huvud taget. Vi har ansett att det är lika nödvändigt att dessa företagare har ett besittningsskydd som exempelvis herr statsrådet Geijer, om han hyr en våning här eller där i staden.
Herr talman! Det mesta som kan sägas i denna fråga är väl redan sagt. Jag vill ändå komma med ett litet kort genmäle. Jag tycker att det i debatten har framförts så underliga argument, och det gör att jag har fått den uppfattningen att debatten börjar lida mot sitt slut. Herr Sundin har i sitt tidigare anförande sagt att regeringen möjligen i januari månad kan återkalla statsverkspropositionen. Stor oro råder tydligen inom oppositionspartierna att sådana där orimligheter skulle kunna falla regeringen in. Det har förekommit två gånger under de senaste 33 åren att en proposition blivit föremål för en behandling av annat slag än det vanliga.

Jag vet inte, herr Gustafsson, vad det är som gör att mittenpartierna är så envisa med att söka efter splittring inom det socialdemokratiska partiet. Vi har över huvud taget inte använt det ordet själva i dag beträffande de borgerliga partierna och deras strävan till enighet. Vi har inte blandat in den frågan i denna debatt. Vi betraktar det inte som en splittring i det socialdemokratiska partiet, om vissa ledamöter av den socialdemokratiska gruppen tycker att de bör motionera i fråga om en detalj i propositionen — det har gjorts här till och med beträffande flera detaljer. Men i huvudfrågan är gruppen enig. Det har inte riktats någon gensaga emot det påståendet, och i den mån det har förelegat en annan upp fattning, kan det återspeglas i den motion, som väckts av herr Lundberg i andra kammaren — han har nämligen yrkat avslag. Det föreligger ingen splittring inom det socialdemokratiska partiet, och jag kan därför inte lämna mittenpartierna den trösten som svar på deras envisa påståenden om att det måste föreligga en splittring. Både herr Dahlén och herr Lidgard har varit uppprörda över att utskottsledamöter tar kontakt med regeringsledamöter. Herr Dahlén återkommer vid ett par tillfällen till att inrikesministern lär ha tagit kontakt med oppositionen för att på ett eller annat sätt undersöka, om en kompromiss i fråga om övergångstiderna 5 respektive 3 år skulle kunna accepteras. Detta har inte herr Dahlén opponerat emot. Det måste väl också betraktas som en inblandning, om en regeringsledamot söker påverka på det sättet — om det ena är påverkan, är väl det andra också påverkan och i så fall lika fördömlig.

Så går det inte till — det är fel. Det finns ingen sådan splittring, och inga sådana försök behöver göras för att överbrygga den splittring som herr Dahlén tror förekommer. Herr Alexanderson var inne på frågan om motionerna och statsrådet Geijers försök att tolka syftet med dem. Herr Alexanderson menar att det inte var det syfte som statsrådet Geijer ville tolka ur dem, nämligen att man ville ha en annan grundsyn på det hela, utan det var helt enkelt en annan bedömning av de åtgärder som skulle behöva vidtas för att jämna ut den väntade hyreshöjningen. Ty det kommer nog att ges uttryck åt krav på kraftiga höjningar. Om nu inte det är syftet och motsättningarna inte är så stora, varför har då motionerna väckts? är det bara en politisk spekulation av samma slag som de tidigare överbuden — de fyra åren borde bli sex, och de två åren borde bli åtminstone tre eller fyra år. Är det inte något annat syfte, så är det väl bara en politisk spekulation, såvida man inte har velat någonting annat än det som kan utläsas av den föreliggande propositionen. Herr Holmberg nämnde i sitt korta inlägg exempel på köpmotstånd i fråga om bostäder och han tog exemplen från Helsingfors. Varför skall man gå över ån efter vatten? Det har stått i dagstidningarna — jag vet inte om det står i dag men i varje fall för inte så länge sedan — att 300 bostäder i Eskilstuna står tomma och att det är över 4 000 människor som söker bostad där. Lägenheterna står tomma därför att de är för stora och dyrbara; de som söker bostad har inte råd att flytta in i dem. Herr talman! Jag har inte något ytterligare bidrag som kan berika debatten, men jag hade ett behov av att göra denna korta kommentar till de ansträngningar som görs på annat håll för att liksom dra ved till brasan.

Herr talman! Jag skall inte dra upp en alltför ingående bostadspolitisk debatt här, det skulle föra för långt. Det blir väl tillfälle att diskutera en del av dessa frågor längre fram. På två punkter vill jag emellertid lämna en närmare förklaring. Man frågar mig varför jag vill göra gällande att det inte är skiljaktigheterna i övergångstiden som är av någon avgörande betydelse, utan att det är grundsynen på själva hyresmarknaden. Jag har re dan sagt det en gång men kan kortfattat upprepa det. Enligt min uppfattning är det inte övergångstiderna som är av betydelse för de hyresgäster det här rör sig om, utan det som är av betydelse är om man avser att med spärrregler hindra marknadskrafterna att slå igenom. Är vi överens på den punkten? Det skulle vara intressant att veta det. Vore vi överens på denna punkt, vore det ju alldeles överflödigt att föreslå längre tider än de som finns angivna i propositionen och som ju i och för sig inte är heliga. Det kunde.ha varit två år generellt, det kunde ha varit ett år och det kunde ha varit någon annan tidslängd också. Men när man motiverar längre övergångstider med att det kommer att bli så kraftiga hyresstegringar, då delar man tydligen inte vår grundsyn på propositionen. Det var det jag ville framhålla. I övrigt kan jag bara rekommendera min bänkkamrat, som jag annars brukar ha trevliga diskussioner med i bänken om dessa frågor, att ytterligare läsa Dagens Nyheters ledare i dag, som man ju i långa stycken kan hänvisa till. Herr Holmberg undvek ju försiktigt nog att ange vad ett frisläppande av hyresregleringen skulle betyda. Herr Holmberg sade att det skulle bli en dämpning eller en förändring. Det var i varje fall mycket vaga uttryck som innebar att bara vi fick bort den nuvarande hyresregleringslagen så skulle det uppstå en rörlighet på bostadsmarknaden som skulle vara till fördel för de unga familjerna i ytterorten. Men, herr Holmberg, den där ökade rörligheten tror jag inte att man i detta sammanhang behöver orda så mycket om. Det finns i själva verket en mycket större rörlighet på bostadsmarknaden än vad man gör gällande i den offentliga debatten. Den har undersökts såväl av hyreslagstiftningssakkunniga som av bostadsförmedlingsutredningen, som konstaterade att det i Stockholm och Linköping är mellan 10 och 12 procent av lägenhetsbeståndet som byter innehavare per år. Det betecknades av statistiska centralbyrån i en undersökning, som byrån nyligen har gjort, som en mycket påfallande rörlighet. Jag tror inte man på den grunden kan säga, att hyresgästerna förlorar på att vi ännu någon tid dras med den nuvarande hyresregleringen.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

Herr förste vice talmannen Strand var i sitt inlägg inte särskilt tillfredsställd med att vi går ut och försöker påvisa splittring i det socialdemokratiska partiet, och att vi vill inläsa en splittring speciellt i denna fråga. Jag vill till kammarens protokoll få antecknat, att jag gärna medger att herr Strand i dag här inte har talat om de borgerliga partiernas splittring. Han vände ju på det hela och sade att de icke socialistiska partierna ofta är gramse på regeringspartiets företrädare för att de vill utså splittring. Herr Strand har i dag inte utsått någon splittring mellan de borgerliga partierna. Jag vill gärna ha sagt det, men jag vill samtidigt tillägga att det vid något tillfälle har förekommit att socialdemokrater i denna talarstol eller i någon annan talarstol har gett sig på den uppgiften.